Herr talman! Jordbruksutskottet har haft att handlägga vissa delar av den partimotion om åtgärder för skogsnäringen som socialdemokraterna har väckt, i första hand då frågor som gäller skogsbruket och virkesförsörjningen. Vi socialdemokrater har även i år rest kravet att regeringen äntligen skulle ta sig samman och lägga fram ett handlingsprogram för skogsbruk och skogsindustri som kunde ge oss riktlinjer för hur samhället i samverkan med företagen och de anställda inom skogsnäringen skall möta de problem som näringen kommer att få leva med på grund av den bristande balansen mellan å ena sidan vår industriella kapacitet och å andra sidan den långsiktiga tillgången på skogsråvara. Den socialdemokratiska regeringen hade siktet inställt på att kunna ha ett sådant handlingsprogram framtaget till år 1978. Av de borgerliga regeringarna fick vi emellertid veta att de här frågorna kunde man överlämna åt branschen att hantera. Så har också skett, och resultatet avläser vi nu i den villervalla som råder inom näringen. När det gäller virkesförsörjningen — den fråga vi har att diskutera i anslutning till det här utskottsbetänkandet — har de borgerliga regeringarna genom sin passivitet lyckats fullborda den skandal jag varnade för, när vi för ett år sedan diskuterade dessa frågor här i riksdagen. Vi kunde redan då se att det fanns risk för att de miljardbelopp som staten hade satsat för att rädda konkurshotade skogsägarföretag till stor del skulle bli verkningslösa insatser, därför att vissa skogsägare inte skulle hålla de utfästelser som gjordes när det gällde att förse samma företag med råvara. Men även den övriga skogsindustrin, massafabriker såväl som sågverk, skulle ha kunnat utnyttja konjunkturen bättre för att stärka sin ställning och trygga sysselsättningen, om vi fått en avverkning i rimlig omfattning. Inom sågverksindustrin bedömer man att man på grund av brist på råvara förlorat marknadsandelar till ett värde av ett par miljarder i en situation när vi behöver varenda intjänad krona och industrin skulle ha kunnat stärka sin ställning på marknaden. Från socialdemokratins sida föreslog vi stimulansåtgärder i god tid för att de skulle kunna göra effekt då det gäller den akuta virkesbristen. Vi har, när dessa åtgärder fördröjdes från regeringens sida och sålunda inte ledde till Önskat resultat, krävt att regeringen skulle ta sitt ansvar och ålägga försumliga skogsägare att avverka. Men för de borgerliga regeringarna har solidariteten med osolidariska skogsägare varit betydligt starkare än solidariteten med de anställda, som oförskyllt får ta smällarna. Inför den situation som NCB och Södra skogsägarna befinner sig i har vi på nytt krävt en beredskapslagstiftning som vi hela tiden — det vill jag understryka — självfallet inte riktar mot de många skogsägare som tar sitt ansvar för virkesförsörjningen och avverkar i rimlig omfattning, utan enbart mot de skogsägare som inte tar detta ansvar. Vårt yrkande i den här frågan kommer under riksdagens prövning då näringsutskottet redovisar sina synpunkter på denna del av vår motion. Regeringen tror att man skall kunna locka fram mera virke från de skogsägare som inte avverkar genom att sätta till en utredning som skall pröva vilka ekonomiska stimulanser som behövs för att man skall få fram virke. Effekten av den sortens utredningsdirektiv blir av naturliga skäl att skogsägare som inte för sin försörjning är beroende av att avverka skjuter avverkningarna ytterligare framåt i tiden i avvaktan på att få ett ännu bättre ekonomiskt utbyte av en givmild borgerlig regéring. Vi socialdemokrater menar att såväl i det nuvarande akuta läget som i ett mera långsiktigt perspektiv krävs att staten tar det övergripande ansvaret för att skogens resurser vårdas och utnyttjas till gagn för samhället i dess helhet. Vi måste få en planerad hushållning under samhällets ledning i nära samverkan med företag och fackliga organisationer. Vi måste inom ramen för en planerad råvaruförsörjning få tillgång till andra och effektivare styrinstrument än enbart ekonomiska stimulansåtgärder för att påverka skogsägarnas avverkningar och skogsvårdsåtgärder. I en fortlöpande situation med brist på råvara i förhållande till den efterfrågan som kommer att föreligga uppstår det annars orimliga konsekvenser och stora risker för att vi tillfogar vår skogsindustri obotlig skada och att vi därmed tappar försörjningsmöjligheter i bygder där dessa kan vara mycket svåra att ersätta. Mot den bakgrunden anser vi reservanter det motiverat att utredningen om skogsindustrins virkesförsörjning ges sådana tilläggsdirektiv att den vid sidan om beskattningsfrågorna prövar såväl möjligheterna att använda skogsutredningens förslag om avsättning till eget skogsvårdskonto som möjligheterna att använda skogsvårdsavgiften som ett styrinstrument för en bättre skogsvård, jämnare avverkning och tryggare sysselsättning. I sammanhanget bör också prövas hur en utjämning av skogsvårdskostnaderna för hela skogsbruket skall kunna ske. Utformningen av skatteoch avgiftspolitiken bör med andra ord bli ett led i den planerade hushållning som vi behöver för att trygga vår virkesförsörjning och inte bara ett sätt att tillförsäkra skogsägarna ökade inkomster. Skogen, vår viktigaste förnyelsebara råvaruresurs, får inte utvecklas till ett spekulationsobjekt som bara utnyttjas på ett sätt som är privatekonomiskt intressant för skogsägaren. Jag upprepar vad jag så många gånger tidigare har sagt här i riksdagen: Hur vi hushållar med skogen och skogsråvaran får inte bara vara en angelägenhet för ägarintressen inom skogsbruk och skogsindustri. Det är en angelägenhet för alla som arbetar inom skogsnäringen, det är en angelägenhet för hela folket. Till en god hushållning hör också, som vi påpekar i vår motion, att vi får en tillståndsprövning av större eldningsanläggningar för utnyttjande av vedråvara som bränsle. Får vi en utveckling där kommuner och andra stora förbrukare oberoende av varandra går över till vedråvara i sin värmeförsörjning, kan situationen för skogsindustrin och arbetstillfällena där bli ännu mer bekymmersam. Vi socialdemokrater kräver sålunda att sådana anläggningar prövas mot tillgången på råvara på samma sätt som vi prövar utbyggnader av skogsindustri. Även detta yrkande kommer att behandlas i anslutning till näringsutskottets betänkande, men jag har önskat nämna det här för att ge en samlad bild av olika faktorer som kan påverka virkesförsörjningen. För att den nya skogsvårdslagen och de riktlinjer som anges för avverkningar skall kunna genomföras i praktiken måste skogsbruksplaner efter hand utarbetas för alla skogsfastigheter. För mindre skogsfastigheter bör en skogsbruksplan kunna omfatta flera enheter. Skogsbruksplaner bör upprättas successivt under 1980-talet, efter hand som underlag i form av översiktliga skogsinventeringar växer fram. Statsbidrag bör utgå. Vi återkommer därför med vårt yrkande om obligatoriska skogsbruksplaner. Ur naturvårdande synpunkt och ur skogsvårdssynpunkt yrkar vi i en reservation att tillstånd bör krävas för röjning och gallring i skyddsskogar och svårföryngrade skogar. De skogar det här gäller finns i mycket känsliga områden. En felaktigt utförd gallring i svårföryngrade områden i närheten av barrskogsgränser eller på öar som är utsatta för vind kan få förödande konsekvenser. Vi föreslår därför att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till ändring av 19 § skogsvårdslagen, så att det även för gallring och röjning i sådana områden krävs tillstånd av skogsvårdsstyrelsen. Sammanfattningsvis, herr talman, och till slut: När en regering utan att ingripa tillåter en grupp medborgare att handskas så med sin äganderätt till en viktig råvaruresurs, att människor mitt i en högkonjunktur kastas ut i arbetslöshet och samhället tillfogas betydande ekonomiska förluster, då har den förverkat förtroendet för sin förmåga att handla i hela folkets intresse. De borgerliga regeringarna har med sin politik när det gäller skogsnäringen försatt sig i den positionen. Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till samtliga de reservationer som är fogade till detta utskottsbetänkande.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande 1979 80:555, vilken jag här kommer att beröra. Det tycks råda stor politisk enighet om att våra skogsmarker är vår värdefullaste naturtillgång. Det tycks också, åtminstone i ord, vara enighet om att denna tillgång skall skötas på ett riktigt sätt. Det saknas heller inte välvilliga uttalanden vare sig från utskottet eller från regeringskansliet om den framtida inriktningen av skogspolitiken. Dessa kan sammanfattas i det I dag kan klart konstateras att vidtagna åtgärder och de ambitioner som gäller icke är till fyllest. Det råder akuta problem, som på lång sikt kommer att få allvarliga konsekvenser. Om inga åtgärder sätts in kan den framtida virkesförsörjningen komma att äventyras. Till de akuta problemen hör bristsituationen på råvarusidan, vilken hotar jobben vid skogsindustrin på många håll. Nu blir det inte så lätt att lösa den akuta råvarubristen, eftersom man på en del håll överavverkar och på andra håll avverkar mindre än tillväxten. Till detta kommer att vi har en överutbyggd skogsindustri. alltså en industrikapacitet som överstiger den årliga tillväxten. Frågan är om det verkligen finns någon större reserv eller någon reserv alls att tillgå. om man ser det som en helhet. Frånsett detta måste man eftersträva en jämn avverkning; man måste bort från ryckigheten i råvaruströmmen. Enligt min mening är starkt ökade skogsvårdsinsatser det radikala greppet för att dels öka råvarutillgången, dels säkra den framtida virkesförsörjningen. Att dagens situation är ohållbar, borde vi väl ändå kunna vara eniga om. Vad detta får för konsekvenser för vårt land bör framstå klart för riksdagsledamöterna. Skogsnäringen sysselsätter omkring 300 000 människor. Skogsprodukter av olika slag svarar för mellan 20 och 25 Z& av landets exportinkomster. Vetskapen om detta borde väl vara argument nog för att rätta till det som är otillfredsställande. Tyvärr är enigheten slut när det gäller att vidta konkreta åtgärder, att gå från ord till handling. Vi har i motion 555 framfört vårt partis syn på skogspolitiken, där utgångspunkten är ett samhällsekonomiskt synsätt. Mycket av de problem som i dag finns sammanhänger med de krav på korta avskrivningstider och hög profitkvot som råder i en kapitalistisk ekonomi. Därför kommer många angelägna investeringar inte till stånd — de anses inte företagsekonomiskt lönsamma. Från samhällsekonomisk synpunkt är de däremot klart motiverade. Motionens första yrkande gäller en nationalisering av de privata skogsföretagens skogar. Det enda utskottet har att anföra mot detta krav är en erinran om att riksdagen vid flera tillfällen tidigare behandlat detta krav med avslag som följd. Vad som förvånar är att också utskottets socialdemokrater har biträtt avslagsyrkandet. Jag vill bara påpeka att detta krav har ett enhälligt stöd av de fackliga organisationerna i denna sektor. Skogsarbetarförbundets kongress 1977 beslutade enhälligt om ett förstatligande av bolagsskogarna. Detta är alltså ett fackligt krav, som helt överensstämmer med vår politiska linje. Det är bara att beklaga att utskottets socialdemokrater icke anser sig kunna stödja detta fackliga krav. Därför yrkar jag bifall till punkt 1 i motion” 355; Ett viktigt avsnitt i vår skogsmotion behandlar skogsvården, dess brister och de åtgärder som vi anser nödvändiga.

"” Vad jag här kommer att närmare beröra är vården och skötseln. Dagens skogsvårdsåtgärder är klart otillfredsställande. En orsak till att skogsvårdande insatser i dag inte görs i tillräcklig omfattning är att dessa är långsiktiga investeringar, vilkas avkastning faller ut om kanske 100 år. För detta faktum kvarstår att utrymme för investeringar i skogsvård har funnits och finns fortfarande, men intresset saknas tydligen. Låt mig bara nämna i det sammanhanget att åtta skogsbolag under 1979 delar ut 312 milj.kr. till aktieägarna, en genomsnittlig ökning från föregående år på 33 70. Dessa miljoner skulle ha gjort stor nytta, om de i stället satsats i skogsvården. Enligt skogsstyrelsens återväxttaxering är dagens föryngringar klart otillfredsställande. Närmare hälften klassas som ”icke nöjaktiga”. Dessa slutsatser stämmer väl överens med de erfarenheter som jag personligen har efter att ha arbetat i storskogsbruket i 25 år. Av kostnadsskäl har ändringar företagits i skogsvårdsåtgärderna, vilket har bidragit i hög grad till det försämrade resultatet. På 1950-talet och i början av 1960-talet satte man flera plantor per hektar. Man hade i många avseenden en bättre plantvård. Man hade en bättre uppföljning av planteringarna osv. Detta har ju också fått den följden att dessa föryngringar visar ett bra resultat. Också när det gäller det andra steget i skogsvården, nämligen röjningen, visar nyss framtagen statistik på en eftersläpning på sju år. Den årliga röjningsarealen har uppgått till ca 250 000 hektar. Denna omfattning räcker inte till för att klara det årliga nytillkommande behovet. Nu visar det sig att man måste röja 560 000 hektar årligen, om man skall ha en rimlig chans att inhämta den stora eftersläpningen. Det handlar alltså om mer än en fördubbling av röjningsarealen. Behövs det verkligen flera argument för att inse att här behövs snabba åtgärder? Jag tycker att den allra mest slumrande riksdagsledamot borde vakna av dessa alarmerande rapporter. Stora skillnader finns otvivelaktigt mellan olika delar av vårt land när det gäller kostnaderna för skogsvården. En utjämning skulle självfallet vara till stor nytta. Av den anledningen kräver vi ett förslag till en kollektiv skogsvårdsfond. Vi kräver också ett förslag om inrättande av ett särskilt skogsvårdskonto, i enlighet med förslaget från 1973 års skogsutredning. Vi är övertygade om att sådana åtgärder skulle vara till gagn när det gäller att åstadkomma en bättre skogsvård. Vi har alltså hemställt om förslag från . regeringen i dessa två frågor. Socialdemokraterna i utskottet har i reservation 1 medtagit dessa två yrkanden — med den skillnaden att de skall utgöra tilläggsdirektiv till utredningen om skogsindustrins virkesförsörjning. Eftersom det här blir fråga om små skillnader ansluter jag mig till reservation 1. Obligatoriska skogsbruksplaner utgör en annan väsentlig del av ett väl fungerande skogsbruk, framför allt när det gäller att få en jämn avverkning och tillförsel av råvara till våra industrier. Nog måste väl utskottsmajoriteten vara fjärran från verkligheten när man inte finner några skäl till att redan nu ändra regleringen på förevarande område. Har de svårigheter som i dag finns fullständigt förbigått utskottsmajoriteten? Man vill ju inte tro det, eftersom utskottsmajoriteten i nästa andetag pekar på behovet av stimulansåtgärder i syfte att tillfälligt öka avverkningarna. Enligt vår mening är dessa åtgärder otillräckliga. Att genomföra dem kostar stora pengar och ger väldigt litet i utbyte. Vårt krav på obligatoriska skogsbruksplaner har medtagits i reservation 2. Därmed kan vi ansluta oss till denna. Vi begär även i vår motion en allsidig regionalpolitisk och samhällsekonomisk utvärdering av mekaniseringen inom skogsbruket. I-den värderingen bör man också beakta i vad mån mekaniseringen underlättat arbetet och förbättrat arbetsmiljön. Nu nöjer sig utskottet med att nämna att man tidigare i ett betänkande framhöll att det var angeläget att effekterna av den fortgående mekaniseringen i skogsbruket noga uppmärksammades. Jag vill passa på och fråga utskottets talesman hur denna uppföljning sker. Ävenii detta avseende reser fackliga organisationer krav på åtgärder. På en del håll går man så långt att man kräver ett stopp för mekaniseringen. Ett så långt gående krav kan uppfattas som fientlighet mot tekniken, men det är kanske inte vad man bör eftersträva. Den senaste tidens utveckling visar ju att bl.a. skogsvården blir lidande av en hög mekaniseringsgrad, eftersom skogsvården icke går att mekanisera i samma utsträckning som avverkningen. Om man därtill lägger de samhällsekonomiska verkningarna — framför allt när det gäller Norrlandslänens inland — finns det all anledning att närmare utvärdera konsekvenserna i ett vidare perspektiv. Jag yrkar således bifall till punkt 2 d) i motionen. Under punkt 2 e) i samma motion hemställer vi om förslag till medelstilldelning för ökad forskning beträffande dikning, gödsling och vad gäller främmande trädslag. Nu säger man från utskottets sida att anslagen har uppräknats och att forskningsuppgifter av det slag som anges i motionen regelmässigt åsätts hög prioritet. Det är ju utmärkt, men vi anser ändå att det finns åtskilligt mer att göra på det här området. Det finns områden där frågetecknen är många, bl.a. gödslingens långsiktiga effekter. Framför allt när det gäller den s.k. intervallsgödslingen finns det många outredda risker. Jag nöjer mig i detta sammanhang med att peka på det vi anför i motionen, men jag vill ändå tillägga följande. Färska siffror tyder på att den stora tillväxtökning som man trodde sig få genom gödslingen inte blir så stor som väntat. Dessa siffror visar att bara 60-70 90 av den väntade tillväxtökningen har skett. Detta ger vid handen att man inte känt till förhållandena härvidlag. Vad det sedan gäller de ekologiska effekterna. så återstår det säkert mycket att göra. Med detta vill jag också yrka bifall till punkt 2 e). Till sist något om punkt 3 i vår motion, där vi hemställer att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i övrigt anförts i motionen om inriktningen av skogspolitiken. Utskottet säger att motionen i denna del är allmänt hållen och enligt utskottets bedömning inte avviker på något avgörande sätt från de av riksdagen under våren 1979 beslutade riktlinjerna för skogspolitiken. Jag tror det finns anledning för utskottet att läsa på litet bättre. Det finns faktiskt väsentliga skillnader mellan vad vi anför, vad som beslutades 1979 och vad som sker i verkligheten. För det första är vår utgångspunkt ett samhällsekonomiskt synsätt när det gäller skogsbruket. I dag är det ett företagsekonomiskt tänkande som styr, med vinstbegäret som drivfjäder. Vi pekar på anläggningar av bättre skogsbestånd och framhåller att man genom ändamålsenliga röjningar och gallringar skall reglera trädslagsfördelningen samt att värdefulla timmerdimensioner skall drivas fram till slutavverkningar. Jag vill erinra om den beräkning som gjorts vid skogshögskolan och som fanns omnämnd i 1973 års skogsutredning. Enligt den skulle man kunna påräkna en produktion på ca 85 miljoner skogskubikmeter per år om all skogsmark var bevuxen med skog som i vad gäller slutenhet är lika med den bättre hälften i dagens skogar. Det innebär att det är praktiskt möjligt att öka den framtida skogsproduktionen med storleksordningen 20 26. Detta har man i nuvarande skogspolitik inte tagit fasta på. Dagens vård och skötsel av våra skogstillgångar är långt ifrån vad de borde vara. Att förändra detta till det bättre är tydligen inte den nuvarande regeringens och riksdagens målsättning. Tvärtom har nyligen tagna beslut bl.a. när det gäller anslaget till skogsvårdsstyrelserna inneburit minskade anslag. 1973 års skogsutredning hade den löftesrika rubriken ”Skog för framtid”. Skall detta bli en verklighet måste andra riktlinjer till än vad som nu gäller. Vi har i vår motion visat på några åtgärder som blir ett steg i den riktningen. Med detta vill jag yrka bifall till punkt 3 i motion 555.

Herr talman! Utskottet skriver i sitt betänkande med all rätt att skogsnäringen är en av vårt lands viktigaste basnäringar, med mycket stor betydelse för samhället och för samhällsekonomin. Det är därför ganska naturligt att skogsbruket och skogsindustrin står under debatt. Men detta får inte, herr talman, innebära att politiker genom ett beskäftigt agerande i form av åtgärder, förslag och uttalanden verkar hämmande på näringen. Jag vill börja med att något rekapitulera vad som hänt inom skogspolitiken, eftersom det verkar som om vissa av de föregående talarna har glömt förutsättningarna i detta avseende. Våren 1979 fattade vi här i riksdagen ett nytt skogspolitiskt beslut, vilket som jag tidigare sagt byggde på 1973 års skogsutredningsförslag. I utredningen hade man gjort mycket noggranna beräkningar av skogsavkastningen vid olika behandlingsalternativ. Samtliga alternativ innebar — jag vill understryka det — att virkesförrådet år 2070, dvs. om ca 100 år, skulle vara något större än år 1970. Riksdagen stannade för utredningens alternativ 1, som förutsatte en årlig tillväxt av 75 milj. skogskubikmeter. Förutsättningen härför var ett bättre skogsskötselprogram än vad vi hade haft under den närmast föregående tiden. Det fordrades genomgående förbättrade insatser avseende plantanläggningar, föryngringar, skogsskötsel, röjningar, dikning, gödsling osv. Beslutet innebar också — och det ber jag att få betona — att industrikapaciteten skulle styras av tillväxten av vår skogsindustri och att en åtgärd som sätts in för att öka skogsproduktionen inte får räknas in i virkesbalanserna innan åtgärden är genomförd och har givit en ökning av resultatet. Man skulle alltså inte få förhandsinteckna de åtgärder som vidtas. Jag är övertygad om att det beslut som då fattades var klokt, och vi måste hålla det i minnet när vi diskuterar skogsfrågorna framöver. Vi är nu, herr talman, på väg mot ett skogsskötselprogram enligt utredningens alternativ 3, innebärande en årlig tillväxt av ca 70 milj. skogskubikmeter. Genom snytbaggeangrepp och brist på bekämpningsmedel härvidlag har antalet barrplantor, såsom föregående talare mycket riktigt påpekade, per hektar blivit för lågt och lövslyet ökat. Den debatt som vi har att vänta och de beslut som väntas om förbud mot besprutning av lövsly kommer inte heller att verka i positiv riktning för skogstillväxten. Genom inverkan av andra restriktioner, t.ex. följderna av att den ekonomiska 0-zonen i Norrland flyttas allt längre ut mot kusten, genom biologiska restriktioner och på grund av naturvårdsintressen har dagens uttag i skogarna kanske i praktiken kommit att bli vad det borde vara. Ett fint siffermaterial som nu kommer att framläggas pekar på detta. Vi tar i dag ut ca 64 milj. skogskubikmeter per år. Detta uttag kan naturligtvis — det vill jag inte förneka — leda till att vissa fastigheter underavverkas, medan andra överavverkas. Under årtiondena fram till 1970 ökade virkesförråden i vårt land, särskilt inom bondeskogsbruket. Varför? Jo, därför att det inte fanns avsättning för virket. Bondeskogsbruket fick på den tiden vara råvarulager för industrin och användes vid högkonjunkturer. Det fick utgöra bufferten. Domänverket och flertalet av de stora bolagen hade ett betydligt jämnare uttag men avverkade ofta mer än vad de borde. Tillståndet för dessa ägarkategoriers skogsinnehav är på många ställen — låt mig understryka det — katastrofalt. Vi har virkesförråd som är alltför små för att motsvara den målsättning som riksdagen antog i fjol. Under 1970-talet skedde också en ganska stor industriutbyggnad, främst på cellulosaområdet. Den var säkerligen riktig men måste fullföljas genom andra rationaliseringar. Sveriges skogsindustri har i dag mycket konkurrenskraftiga enheter, även internationellt sett. Vi måste också, herr Svante Lundkvist, slå fast att skogsbruk är en långsiktig hantering. En skogsgeneration är mellan 80 och 120 år, beroende på var i landet skogen växer. Och varje större ingrepp, varje överavverkning som vi nu gör får återverkningar i framtiden. Det som jag här har sagt kan, herr talman, tyckas mycket enkelt, men det måste sägas, då det är grundfakta i allt skogspolitiskt handlande och beslutsfattande. Korta konjunktursvängningar får inte påverka det långsiktiga handlandet. Det är svårt att undvika, men det måste vi göra. De svåra problem vi i dag har beror till stor del på oss politiker och vårt handlande. Jag skall bara ta upp en sak. Under den senaste lågkonjunkturen försökte vi här i landet att klara bl.a. sysselsättningen med lagerstöd till industrin. För skogsindustrin innebar detta att man körde industrin med oförändrad kapacitet långt in i konjunktursvackan. Industrin blev på det viset beroende av fortsatt råvarutillförsel, och en stor uppbyggnad av lager av färdiga varor skedde. Tyvärr blev konjunktursvackan både djupare och betydligt långvarigare än väntat, och för att klara likviditeten måste stora kvantiteter av färdigprodukterna realiseras. När konjunkturen svängde och efterfrågan steg hade industrin små färdiglager och mycket små råvarulager. Inom cellulosaindustrin hade man tvingats sälja den färdiga massan och hade inte byggt upp några massavedslager. Genom att industrin hade tvingats sälja till låga priser var också likviditeten i de flesta företag mycket låg. Situationen var alltså denna: Små råvarulager, små färdiglager, låg betalningsförmåga och låga priser. Slutresultatet blev naturligtvis en akut råvarubrist. Vi bör nog, herr Svante Lundkvist, erkänna dessa fakta när skogsbrukarna så starkt som nu är fallet anklagas för bristande ansvar för råvaran. Det var ett upprörande angrepp som Svante Lundkvist här gjorde på de självverksamma, den bondeägda delen av skogsbruket. När man vet vilka insatser som har gjorts inom det enskilda skogsbruket inte minst under denna säsong måste herr Lundkvists angrepp betecknas som orättfärdigt och tillbakavisas. Det enskilda skogsbruket har ju presterat ökade virkeskvantiteter jämfört med föregående säsong. I det enskilda skogsbruket, kombinationsjordbruket, finns i dag inte fler arbetstimmar att sätta in i skogsbruket. Därför kan jag påstå att de flesta självverksamma har varit mycket aktiva och verkligen lojalt ställt upp på de propåer som har kommit för att vi skall klara råvaruförsörjningen. De har gjort en mycket stor prestation, och jag tycker att det är orättfärdigt när man anklagar dem för bristande ansvar. Ett problem som man också stöter på när avverkningarna skall öka är bristen på arbetskraft. Skogsarbetet är i dag så komplicerat och så farligt att vi inte kan släppa ut ovana eller outbildade till många arbetsmoment i skogen. Slutsatsen blir alltså att herr Lundkvist tog till för starka ord när han talade om en grupp medborgare som vårdslöst handskas med råvara. Vi politiker har oss själva att skylla i detta sammanhang. Vi har nämligen satt det förnämsta instrumentet för råvarutillförseln ur spel, nämligen det ekonomiska. Nu vill man från socialdemokratiskt och även andra håll införa andra, nya styrinstrument: noggrant utförda skogsinventeringar, skogsbruksplaner och beredskapslagstiftning — alltså en total planhushållning. Om denna planering skulle innebära ökad och jämnare tillförsel av råvara och fullt utnyttjande av förädlingsindustrin, uppstår problem med den ojämna avsättningen på våra säljarmarknader. Problemet är inte så enkelt som man tror. Vi är mycket beroende av omvärlden — och svensk skogsindustri är ju helt beroende av omvärlden. Men omvärlden är verkligen inte, herr Lundkvist, så generös att vi kan sälja hur som helst, utan vi måste sälja på de villkor som gäller och när andra länder vill köpa. Jag vill ställa en fråga, den gäller någonting som ingen från socialdemokratiskt håll ännu har talat om. Det måste bli oerhört svårt och kostsamt för industrin ii tider då köparintresset är svagt och vi inte kan sälja. Hur skall vi då klara råvaruleveranserna och kunna ha en jämn produktion? En totalreglering av skogsbruket skulle, som jag ser det, endast innebära en utökad byråkrati, en för handläggande personal svår arbetssituation och ett försvagat rotnetto— och det vill jag poängtera, för det innebär att 0-zonen i skogsbruket ganska drastiskt kommer att flyttas söderut. Det skulle inte, vad jag kan förstå, ge en enda kubikmeter mera i tillväxt. Tillväxten bestäms ju av helt andra faktorer och inte av oss byråkrater. Till sist, herr talman, måste målet vara att skapa en så stor skogstillväxt som möjligt och en därtill anpassad industri. Då de kommunistiska och socialdemokratiska förslagen inte innebär någon som helst förbättring i något av dessa avseenden yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall börja med att ta upp de punkter där Sven Eric Lorentzon och jag är överens. Han säger att skogen är en långsiktig hantering, och han säger att korta konjunktursvängningar inte kan få styra hur vi skall hantera skogen. Han medger att det förekommer underavverkning. Och motivet till det kan ju inte vara att det i dagens läge inte har funnits avsättning — det tror jag att Sven Eric Lorentzon är beredd att medge. Sedan säger han att jag generellt har vänt mig mot de självverksamma och anklagat dem för att de brister i ansvar. Det har jag inte gjort, jag har tvärtom markerat att det finns många skogsägare som sköter sig bra i alla avseenden.

Vi borde kunna vara överens om — och jag vet att Sven Eric Lorentzon mycket väl känner till detta — att situationen när det gäller råvaruförsörjningen till exempelvis NCB:s industrier i dag är oanständig.

Och i dag är vi ju i den situationen. Man diskuterar f. n. semesterledighet under högkonjunktur på grund av att det är brist på råvara i företagen. Man diskuterar nedläggning av företag med motivet att det råder råvarubrist. Jag kan inte ge någon annan benämning på en sådan situation — och alla måste begripa att Sveriges medborgare i övrigt tycker att det är så — än att det är en oefterrättlig situation. Kan vi inte ena oss om att alla som äger skog — icke bara de som sköter sig bra — har ett ansvar. I en situation där vi behöver varenda pinne finns det skäl att begära att man skall ta ansvaret för virkesförsörjningen och inte bara spekulera i högre priser längre fram.
Herr talman! Sven Eric Lorentzon bekräftar vad jag sade i mitt inledningsanförande om det bedrövliga tillstånd som råder i våra skogsmarker. I det beslut om skogspolitiken som fattades 1979 talades det om en viss nivå. I dag är man tydligen nere på den lägsta ambitionsnivån, och frågan är om man ens kommer upp till den, om man ser på det tillstånd som råder i våra skogar. Vi har en eftersläpning beträffande röjningen på i stort sett två miljoner hektar, föryngringarna är inte vad de borde vara osv. Då är frågan om det finns någon reserv att tillgå. Det är mycket svårt att få någon verklig hållpunkt då det gäller den saken. Man vet att det på en del håll överavverkas och att skogen på andra håll vanvårdas — man plockar inte bort den gamla skogen, man avverkar inte. Slår man ihop detta är det diskutabelt om det så att säga blir något över. Sedan är det en annan sak att få en jämn ström av råvara så att man inte på en del håll helt upphör med avverkningarna vissa år och andra år har en mycket stor avverkning. Det är här skogsbruksplanerna kommer in. Då det gäller åtgärder för att öka virkesförrådet sade man i det alternativ som det beslutades om att man bl.a. genom gödsling skulle få så och så mycket mer skog. Men rapporter som kommit den här veckan visar att det bara blir 60-70 20 av denna tänkta tillväxt. Det har alltså slagit fel — de beräkningar man gjort har inte hållit. Då måste man gå in med extra åtgärder i skogsvården och satsa pengar på det. Och åtminstone jag anser att det är bättre att satsa på skogsvården — att trygga sysselsättningen för många hundra tusen arbetare — än att dela ut pengar till aktieägarna. Där ligger kanske den avgörande skillnaden.

Herr talman! Svante Lundkvist och jag kan vara helt överens om en sak, att det fordras ansvar för alla som äger skog. Så långt är allt klart. Frågan är bara vad vi lägger in i ordet ansvar. Jag är inte säker på att vi gör riktigt samma bedömningar i det fallet. Svante Lundkvist säger att jag erkänner att det finns en underavverkning. Jag sade att allt fler tecken tyder på att med den skogsskötsel vi har i dag — jag är överens här med John Andersson om att vi har problem med skogsvård, skogsanläggningar och sådant — kommer vi ner i drastiskt låga volymer. Men jag vill inte påstå att det sker någon underavverkning, och jag tycker att Svante Lundkvists insinuationer måste vara riktade mot det enskilda skogsbruket. Det är nämligen bara där som det finns kvar något virkesförråd av den storlek som vi egentligen skall jobba med inom skogsbruket. I domänverksoch bolagsskogarna finns inget mer att hämta. Jag sade att läget där är katastrofalt, och det kommer så småningom siffror som påvisar det. Det kan inte finnas någon annan ägarkategori, herr Lundkvist, än de privata ägarna som man attackerar på det vis som Svante Lundkvist gjorde i sitt första anförande. Sedan vill jag säga att om det gäller att hålla skogsproduktionen uppe — vilket vi tycks vara överens om — skall man driva en annan skogspolitik i de olika frågor som vi kommer att få behandla framöver. John Andersson talar om eftersläpande lövröjning. Siffrorna kan naturligtvis variera, men de ligger nog där John Andersson säger att de ligger, vid 600 000 hektar. Hur man skall kunna klara det manuellt är för mig ofattbart. Vi kommer snart att få vad vi kan kalla en giftdebatt och liknande debatter, och då hoppas jag att det blir mer av realistiskt tänkande och vänligt bemötande av skogsbruket.
Herr talman! Det är, som Sven Eric Lorentzon sade, helt riktigt att det säkerligen förekommer överavverkning, exempelvis i vissa av domänverkets skogar, och detta helt enkelt därför att det är motsvarande underavverkning inom vissa delar av det enskilda skogsbruket. Fortfarande: Generalisera inte, säg inte att jag angriper alla de enskilda skogsägarna. Jag tror emellertid att Sven Eric Lorentzon bäst skulle verka för förståelsen för skogsnäringens problem, om han medgav att det i skogsnäringens intresse är angeläget att få vissa skogsägare att såväl sköta skogen bättre som att avverka den kontinuerligt. Det är ju bara det diskussionen gäller. Sven Eric Lorentzon borde med tanke på skogsnäringen, som han ju företräder, icke stå här och försöka försvara och förklara den misshushållning som vissa skogsägare gör sig skyldiga till.
Herr talman! Jag nämnde i mitt första anförande att man bör röja 560 000 ha årligen för att hämta in eftersläpningen. Nu klarar man inte av problemet genom att släppa ut giftplan. Av de två miljoner ha som behöver åtgärdas under den närmaste tiden utgör lövröjningsdelen ca 400 000 ha. Det område där man har enbart barrskogsröjningar omfattar 1,6 miljoner ha. Detta kan inte klaras genom att man släpper ut giftplan. När det gäller frågan om huruvida man skall använda sig av besprutning eller ej är det här av marginell betydelse. Till övervägande del gäller det just barrskogsröjning.
Herr talman! När det gäller det som Svante Lundkvist sist sade har han och jaginte några delade meningar. Naturligtvis finns det, och har alltid funnits, skogsägare — ägare över huvud taget — som inte har motsvarat de krav som samhället har rätt att ställa. Det är inte för dessa personer som jag talar. Svante Lundkvist sade att jag uttalade mig för generellt, men är det någon som har varit generell i sitt resonemang är det väl Svante Lundkvist. Han talade om samhällets miljardsatsningar och nämnde faktiskt också industrin. Då har man i alla fall rent generellt talat om vilka ägare det gäller. Säger Svante Lundkvist att en grupp medborgare handskas vårdslöst med tillgångarna osv., får han förstå att jag reagerar. Det är ett slag i ansiktet på skogsägarna, ett slag mot majoriteten av de självägande skogsägare som verkligen gör allt vad de kan för att klara krisen.

Herr talman! Med tanke på den utomordentligt knappa tid som jag vet att många ledamöter har på sig innan tågen går skall jag fatta mig kort. Inledningsvis ber jag att få yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan. När jag gör detta är det mot bakgrund av att vi är helt övertygade om att socialdemokratins försök till centralstyrning under de senaste åren absolut inte kan vara något plåster på såren när det gäller de råvaruproblem som f. n. föreligger inom vissa skogsindustrier. Tyvärr torde det väl ändå vara så att skogsindustrin är anpassad till en råvarutillgång som faktiskt inte är tillräcklig. Då kan man hamna i den situation som vi nu befinner oss i. Låt mig också säga att vii fjol var överens om att anta en ny skogsvårdslag. Vi är överens om att skogen är en nationaltillgång som skall väl vårdas och skötas. Jag menar att den nya skogsvårdslagen bör ge goda möjligheter att se till att skogen sköts även av passiva ägare, som inte visar det intresse som skulle behöva finnas. Denna skogsvårdslag bör rimligen kunna sättas i kraft och åstadkomma vad som är möjligt för att skogen skall bli skött och väl vårdad. Till John Andersson vill jag säga att jag förstår att vpk inte viker från sin politiska linje när det gäller nationalisering av vissa skogar. Men detta är inte särskilt intressant i den landsända som vi båda kommer ifrån, där just domänverkets skogar har visat prov på den sämsta lönsamheten och där man har fått flytta ner lönsamhetsgränsen gång efter annan. Att överlåta skogen till domänverket skulle säkerligen inte vara någon tillgång för de bygder vi kommer ifrån. När det gäller uttagen vill jag kort och gott säga att åtminstone i den landsända som jag kommer ifrån har de enskilda skogsägarna —i en situation då kombinationsbruket med jord och skog har varit illa ute — varit tvingade till överavverkning i mycket stor utsträckning. Vi blir därför rätt illa berörda när man talar så mycket om att de enskilda skogsbrukarna inte fullgör sin uppgift. Herr talman! Jag skall nöja mig med detta och hoppas att jag därmed har tillfredsställt åtminstone någon. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall också försöka fatta mig kort. Centralstyrning, säger Filip Johansson. Det är fråga om planerad hushållning i samverkan mellan samhället, företagen och de anställda. Vi är övertygade om att den bristande balans vi har i fråga om tillgång på skogsråvaror i förhållande till vår industrikapacitet gör en sådan planerad hushållning nödvändig. När det gäller skogsvårdslagen hjälper det inte med enbart en lagstiftning. Skall vi få ut någonting av den behöver vi också resurser. Till de resurserna hör det vi talar om — obligatoriska skogsbruksplaner, inventeringar och resurser på skogsvårdsstyrelserna som gör att de kan genomföra sitt arbete.
Herr talman! Filip Johansson säger att domänverket har den sämsta lönsamheten. Men det är ju ändå på det sättet att domänverket har de sämst belägna skogarna — de skogar som blev över sedan bondeskogen blivit skiftad och en del av den skogen blivit uppköpt av bolagen. Detta gör även att domänverket har de högsta skogsvårdskostnaderna osv. Sedan säger Filip Johansson att vi har fått en ny skogsvårdslag och att den skall vara till god hjälp. Ja, jag kan hålla med om det. Nya saker har ju tillkommit, bl.a. röjningsplikt.

Man kan inte stå och säga att vi har fått en ny skogsvårdslag och nu skall vi få det bättre, då man samtidigt så att säga beskär möjligheterna att följa lagen.
Herr talman! När det gäller domänverket vill jag bara helt kort notera att allmänningarna, som ofta ligger på samma breddgrad som domänverkets skogar, klarar sig ekonomiskt utomordentligt bra.

Herr talman! I Gävleborgs län är landarealen till 80 26 täckt av skog. Skogsnäringen är därför helt naturligt av stor betydelse för sysselsättningen. 1975 var 18 000 sysselsatta inom skogen och i skogsnäringen. Skogen är också av stor betydelse för glesbygden i vårt län, där bristen på alternativa arbetstillfällen är betydande. Därför kommer nu beslutet om minskning av stödet för bl.a. skogsvårdande åtgärder att drabba länet, och då främst Hälsingland, hårt ur regionalpolitisk synpunkt. I motion 689, som behandlas i det här betänkandet, har jag tagit upp den nya stödområdesindelningen, som riksdagen beslutade om under förra året i samband med behandlingen av propositionen 1978/79:110 om riktlinjer för skogspolitiken m.m. Jag har i motionen redovisat följderna av de nya bidragszonerna på olika områden i ett antal tabeller, som skogsvårdsstyrelsen i Gävleborgs län har tagit fram. Enligt beräkningar minskar bidragsmedlen för skogsvårdande åtgärder från ca 3,2 milj.kr. per år till ca 1,9 milj.kr. per år vid oförändrad skogsvårdsintensitet. Gävleborgs län, och då främst Hälsingland, får en minskning med drygt 1 milj.kr. per år i statligt stöd till skogsvård, samtidigt som stödet för landet totalt ökar från ca 90 milj.kr. per år till ca 139 milj.kr. Detta rimmar illa med den allmänna målsättningen för den nya skogspolitiken, där såväl skogsutredningen i betänkandet SOU 1978:8 som regeringen i propositionen 1978/79:110 anförde som argument att det var angeläget att fullfölja det skogliga upprustningsprogrammet för norra Sverige, som påbörjades 1974 och skulle genomföras under en tioårsperiod. När det gäller det här upprustningsprogrammet har skogsvårdsstyrelsen i vårt län, som framgår av redovisningen i min motion, nedlagt ett betydande arbete, som nu delvis avbryts. Visserligen har man i förordningen 1979:793 om ändring i kungörelsen 1974:472 om statsbidrag till skogsvård i norra Sverige genom en övergångsbestämmelse intill den 30 juni 1984 tillgodosett inre stödområdet. I vårt län berörs emellertid enbart Ljusdals kommun av den här övergångsbestämmelsen och då bara under en period av fyra år. Herr talman! Nu skriver utskottet emellertid ganska positivt i anledning av min motion, att man inte är beredd att redan nu förorda någon ändring i stödområdesindelningen. Men man framhåller att det bör kunna förutsättas att regeringen och berörda myndigheter följer utvecklingen och uppmärksammar effekterna av bestämmelserna på hithörande område. Utskottet vill i sammanhanget erinra om, sägs det, att man vid riksdagsbehandlingen förra året förutsatte, att stödbestämmelserna skulle utformas på ett sätt som liksom tidigare medgav en smidig tillämpning från skogsvårdsstyrelsens sida. Med hänsyn till den skrivningen, som jag hoppas skall gagna skogsvården i Hälsingland, och med hänsyn till att utskottet på denna punkt är enigt avstår jag nu från att yrka bifall till min motion. Herr talman! Jag kommer emellertid att noga följa utvecklingen och återkomma vid lämplig tidpunkt. Avslutningsvis ber jag att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna i utskottets betänkande.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag är beredd att vidta erforderliga åtgärder i enlighet med vad arbetsmarknadsutskottet anförde i sitt betänkande 1979/80:21. I betänkandet betonar utskottet att regeringen direkt bör följa utveckligen av lönebidragsreformen och om den ger anledning därtill lägga fram erforderliga förslag. Jag kan försäkra John Andersson att jag mycket noga följer dessa frågor.
Anledningen till motionen var farhågorna för att de allmännyttiga organisationerna inte skulle klara av den löneandel som lades på dem. Arbetsmarknadsutskottet betonade att regeringen direkt bör följa utvecklingen och om den skulle ge anledning därtill lägga fram erforderliga förslag så att inte syftet med reformen — att skapa fler arbetstillfällen för handikappade och att förbättra det nuvarande arkivarbetets status — förfelas.
Följaktligen kan jag modifiera John Anderssons uppgift om att 350 arkivarbetare i Västerbottens län hotas av uppsägning, därför att de allmännyttiga organisationerna inte anser sig klara sin löneandel. Sammanlagt sysselsätts 341 arkivarbetare vid allmännyttiga organisationer i länet. Bland dessa räknar länsarbetsnämnden med att problem med anställning kan uppkomma i högst ett tjugofemtal fall.
Motionens farhågor verkar tyvärr bli besannade. Enligt tidningsuppgifter hotas enbart i Västerbotten 350 arkivarbetare av uppsägning den 1 juli i år. Anledningen är att de allmännyttiga organisationerna icke anser sig klara av sin löneandel.
Fortsatta överläggningar pågår om dessa fall mellan länsarbetsnämnden, berörda arbetsplatser och fackliga organisationer. Sedan överläggningarna slutförts, kommer länsarbetsnämnden att ta upp frågan om omplacering av dem som eventuellt inte kan beredas fortsatt arbete på den nuvarande arbetsplatsen.
Är arbetsmarknadsministern beredd att vidta erforderliga åtgärder enligt vad utskottet anförde?
Slutligen vill jag än en gång erinra om att organisationerna fram till den 1 juli 1983 får statsbidrag med 100 22 av lön och lönebikostnader för dem som övergår från arkivarbete till anställning med lönebidrag.

Herr talman! Först får jag tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Som framgick av frågan har kammaren nyligen behandlat en motion från mitt parti i vilken vi framförde farhågor för framtida problem, om inte statsbidraget till de allmännyttiga organisationerna sattes till 100 96. Motionen avslogs, men riksdagen uttalade att regeringen direkt borde följa utvecklingen, så att inte syftet med reformen om anställning med lönebidrag förfelades. Enligt tidningsuppgifter hotas i Västerbottens län 350 arkivarbetare av uppsägning. Nu har vi även uppgifter från Gävleborgs län som säger att över 500 arkivarbetare skulle hotas av uppsägning. Det handlar här om arbetskraft som har mycket svårt att komma i fråga på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsministern försäkrar nu att han mycket noga skall följa denna fråga, och detta noterar jag. Jag vill fråga om arbetsmarknadsministern då också är beredd att, om så skulle erfordras, vidta åtgärder i enlighet med vad utskottet anförde. Även jag kommer att mycket noga följa denna fråga, och jag lovar att återkomma, om jag skulle finna anledning därtill.
Herr talman! Får jag bara göra ett par korta kommentarer till John Anderssons inlägg. Jag vill göra det med anledning av den statistik som John Andersson åberopade när han sade att 350 arkivarbetare skulle bli friställda i Västerbottens län. Jag har redan i svaret påpekat att det bara är i ett tjugofemtal fall som problem med anställning kan uppkomma. Det visar att det inte är den storleksordning på svårigheterna som John Anderssons inlägg kanske kunde ge vid handen, utan att man på ett bra sätt har kommit till rätta med problemen. Det är vi båda naturligtvis glada för, och jag hoppas att man ordentligt skall klara upp detta problem i alla län. Den tron kan jag bygga på den statistik som vi nu fått från AMS och som visar att av 4 074 arbetsplatser i riket har 109 sagt nej till anställningar. Det är alltså f. n. ett ringa antal. Detta nej berör 185 av totalt 7 057 arkivarbetare vid allmännyttiga organisationer. Det visar att problemet för stunden lyckligtvis verkar vara mera hanterbart än kanske en och annan oroade sig för i ett tidigare skede. Jag hoppas att utvecklingen skall fortsätta att vara lika positiv.
Herr talman! Jag är naturligtvis också glad om det skulle vara så att det gäller endast ett tjugofemtal arbetare, för då blir ju problemet desto mindre. Men jag hoppas att även dessa 25 skall kunna fortsätta att arbeta. Det låga antalet kan inte vara ett skäl för att dessa 25 skall offras, utan frågan måste lösas på bästa sätt även för dem.
Herr talman! De fortsatta insatserna skall man självfallet inrikta på att försöka placera även alla de 25, och jag har, som jag sade, gott hopp om att lyckas. Vi har tidigare haft ett bra utbud av erbjudanden om att man vill ta emot arkivarbetare. Jag tror f.ö. att man kan klara ut många av de kvarstående placeringssvårigheterna om man resonerar sig fram på ett riktigt sätt.

Herr talman! Per Olof Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att säkerställa en fortsättning av den arbetsförmedlingsverksamhet som i dag drivs av Svenska musikerförbundet. Svenska musikerförbundet bedriver med tillstånd av arbetsmarknadsstyrelsen förmedling av artister och musiker. Förmedlingsverksamheten bekostas genom att Musikerförbundet uttar en av arbetsmarknadsstyrelsen godkänd avgift av arbetsgivaren för förmedlingsuppdraget. Avgiften är avpassad så att den skall täcka de kostnader som Musikerförbundet har för sin förmedlingsverksamhet. I en skrivelse till regeringen har Musikerförbundet begärt ekonomiskt stöd för denna verksamhet, och jag har nyligen träffat representanter för Musikerförbundet i denna fråga.

Herr talman! Det är enbart med hänsyn till den praxis som vi har här i kammaren som jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag tror att Rolf Wirtén och jag privat kan vara överens om att detta besked inte är något svar på min fråga. Jag behöver detta till trots inte utveckla frågan särskilt mycket, för Rolf Wirtén är säkert medveten om vad saken gäller. Den första skrivelsen från Musikerförbundet gick nämligen till departementet under den första Fälldinregeringens tid, i oktober 1977, om jag minns rätt. Frågan gäller alltså det förhållandet att Musikerförbundet driver en arbetsförmedlingsverksamhet. Denna verksamhet skall, som i och för sig korrekt påpekas i svaret, bekostas genom att en avgift tas ut i anslutning till att kontrakt utväxlas. Men inkomsterna därav räcker inte till. Hittills har det underskott som uppkommit täckts av Musikerförbundets allmänna medel, av medlemsavgifter, finansiella tillgångar och på annat sätt. Man har naturligtvis inom förbundet sett över möjligheterna att få ner kostnaderna. Konsulter från Statskonsult har satts in på den uppgiften. Man konstaterar att det inte kan fortsätta på detta sätt. Det finns flera alternativ för att lösa problemet. Ett alternativ är att höja avgifterna, men det är väl inte möjligt eller ens lämpligt att göra det. Det finns då några andra alternativ att välja mellan. Det ena är att skaffa pengar utifrån, t.ex. driftbidrag och ekonomiskt stöd. Jag vill understryka att man har ingivit en skrivelse om sådant stöd som AMS har tillstyrkt. Ett annat alternativ är att lägga ner verksamheten. Givetvis är det möjligt att lägga ner verksamheten, även om det är någonting som enligt min mening inte bör få ske. Men om det sker, då måste detta till att börja med göras successivt, för det kan ju inte vara bra att lägga ner verksamheten på en gång. Vidare måste förmedlingsverksamheten täckas upp av andra, och vilka blir det? AMS har ju tillstyrkt att 81 Musikerförbundet skall fortsätta att driva verksamheten, så de kan alltså inte vara intresserade. Förmodligen blir det då de s.k. produktionsbolagen som skall ta över. Det betyder en mer centraliserad verksamhet som bygger helt på kommersiella intressen. Det kommer att skapas utrymme för det vi kallar svartspelningar. Vem kommer t.ex. att ta hand om de band som inte är hundraprocentigt kommersiellt gångbara? Vem skall utveckla verksamhe Det finns alltså många frågor kring det här, och jag vill följa upp det genom att ställa ytterligare några till statsrådet, eftersom jag inte har fått något svar. Jag vill då referera till de överläggningar som hållits i dag på morgonen och fråga: Kommer departementet och regeringen att följa AMS och Musikerförbundets förslag och ge bidrag som skall täcka hela verksamheten, dvs. även de utvecklingskostnader som kan tillkomma, eller blir det fråga om bidrag som bara täcker en del av verksamheten? Eller anser statsrådet att musikerna även fortsättningsvis själva skall bekosta sin arbetsförmedlingsverksamhet? Om så är fallet, för vilka grupper i samhället i övrigt avser man att införa ett sådant system?
Herr talman! Den här frågan är onekligen rätt komplicerad, vilket jag tror Per Olof Håkansson och jag är överens om. Det visar bl.a. det förhållandet att detta spörsmål har varit föremål för utredning under mycket lång tid. Det har under nästan hela 1970-talet framförts olika idéer om hur förmedlingsinsatserna när det gäller musiker och artister skall lösas. Anledningen till att det är besvärligt är ju att det här rör sig om en mycket specifik arbetsmarknad, som skiljer sig från arbetsmarknaden i övrigt. Därför uppstår behovet av speciella lösningar, och däri ligger naturligtvis förklaringen till att det har varit en seg fråga att komma till rätta med. Det har som sagt redovisats olika uppfattningar om hur man skall lösa detta. I en utredning som AMS har gjort talar man om en lösning som skulle gå ut på att man bildar en stiftelse som skulle kunna sköta förmedlingen. Man har också varit inne på tanken att flytta över all artistförmedling till arbetsmarknadsverket — det har f. ö. varit ett av motiven till att verket fått en rätt kraftig personalförstärkning under 1970-talet. Det har nu visat sig att detta är en ganska svårframkomlig väg, och jag tror att man i dag även inom AMS är osäker om huruvida denna lösning är den allra bästa. Det är väl motivet bakom att AMS, som Per Olof Håkansson riktigt påpekat, har tillstyrkt att man skall ge bidrag till de s.k. godkända förmedlingsorganen. Där står vi i dag. Det är riktigt att den här frågan har varit uppe till prövning i olika omgångar, senast i dag, och dessa överläggningar kommer att fortsätta. Många principiella frågeställningar måste redas ut, och jag hoppas att bl.a. det konstruktiva samtal vi har haft i dag skall kunna bidra till att vi kan föra den här debatten vidare. Självfallet är det också så, herr talman, att det handlar om en betydande resursfråga. Det skall vi inte blunda för. Vi befinner oss som bekant i ett hårt budgetläge, där en prövning måste ske för varje miljon. Utan att därmed ta Nr 130 ställning till den här frågan vill jag säga att vi givetvis måste se på även resursfrågorna i det här sammanhanget. Herr talman! Jag vill avsluta i varje fall den här omgången med att säga att vi ändå varit konstruktiva och kunnat flytta fram positionerna i två viktiga Om Svenska musiavseenden. För det första skall vi nu — med anledning av ett uppdrag som kerförbundets riksdagen lämnat och som gäller en likartad arbetsmarknad, nämligen kontorsserviceområdet — tillsätta en utredning som skall se över arbetsförmedlingslagen från 1935, varvid också de här frågorna kommer med i bilden. För det andra har arbetsmarknadsverket tilldelats en ADB-resurs som, om jag minns rätt, omfattar tio terminaler. De skall användas för artistförmedlingen och kommer alltså att vara till hjälp för just Musikerförbundet. Jag tror att detta kommer att bli en betydande resursförstärkning, som genom gott samarbete mellan verket och förbundet kan komma att ge ett bra resultat. Vi kommer att fortsätta med det arbetet.
Herr talman! Jag är den förste som vill vitsorda att det här är en komplicerad fråga, och jag kan också förstå att man just i dag har litet svårt för att presentera en verklig lösning, eftersom det händer så mycket både i Sverige och ute i världen. Men det är ju ingen ny fråga utan en gammal fråga. Jag tycker att den är tämligen färdigutredd. Den är inte heller ointressant. Synnerligen många grupper av olika slag står och faller med hur frågan löses. Jag tillhör dem som inte ser bara negativt på produktionsbolag, men jag har pekat på riskerna att räkna med enbart produktionsbolag. Jag tolkar Rolf Wirténs senaste inlägg som att han i stort sett ställer upp bakom tanken att det i någon form måste lämnas bidrag till Musikerförbundets förmedlingsverksamhet. Då återstår det bara att diskutera hur stort bidraget skall vara och när det skall betalas ut. Jag är alltså hoppfull när det gäller den andra delen av resonemanget och tror att förbundet och departementet gemensamt skall kunna finna en lösning, inte minst med tanke på vad departementschefen har sagt här i dag.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningens 6 kap. 15§ vill jag meddela att jag ej kommer att besvara interpellationen av Pär Granstedt om biståndsprojekts effekter på miljön inom den angivna tiden fyra veckor. Jag har för avsikt att besvara interpellationen måndagen den 12 maj kl. 11.00.
Herr talman! Evert Svensson har i en interpellation frågat mig om regeringens syn på viss skogsplantering i Israel. Jag vill inledningsvis framhålla att den svenska inställningen i Mellanösternkonflikten är väl känd. Bl. a. har Sverige i FN och bilateralt starkt kritiserat Israel för dess bosättningspolitik på ockuperat arabiskt område. Denna politik strider mot folkrätten. Den aktuella skogsplanteringen ligger i Latrunområdet, mitt emellan de två demarkationslinjer som drogs upp genom det stilleståndsfördrag som slöts år 1949 mellan Israel och Jordanien. Ingendera sidans trupper skulle få överskrida resp. demarkationslinjer. Området blev ett s.k. ingenmansland, till vilket tillträde från början var helt förbjudet för alla i enlighet med stilleståndsfördraget artikel 4. Med tiden kom ändå detta område att brukas av bönder såväl från den israeliska som från den jordanska sidan. Skogsplanteringen i fråga ligger inom den del av området som brukades av israeliska bönder. Det faktum att Israel efter 1967 års krig formellt införlivade det aktuella området i staten Israel — alltså en annektering av område — ändrar inte områdets folkrättsliga status. Att civila rört sig i området och brukat detsamma ändrar inte heller det folkrättsliga ställningstagandet. Endast en fredsöverenskommelse kan slutligt reglera dessa områdens statsrättsliga tillhörighet.

Herr talman! Jag har fått det svar jag begärde. I dess diplomatiska språkdräkt är det alldeles klart: Den plantering av skog som Per Ahlmark gjorde i Israel strax efter det att han hade avgått som partiledare och vice statsminister skedde på av Israel ockuperat område. Jag tackar för det beskedet från utrikesministern. Någon kanske kan tycka att detta är en obetydlig fråga. Varför bråka om sådana småsaker som några träd planterade i ett område som ligger på ingenmansland i Mellanöstern? Men frågan är, herr talman, inte så enkel. Den måste ses i ljuset av Israels bosättningspolitik på det område som ockuperades efter sexdagarskriget 1967. Dessa bosättningar ökar, och de godkänns och uppmuntras numera av den israeliska staten. Detta sker i strid mot folkrätten och FN:s beslut i frågan. Sverige har vid flera tillfällen fördömt denna bosättningspolitik, dels här i riksdagen, dels i FN i New York. Så sker även i interpellationssvaret. Det är bra att det inte behöver råda något tvivel om var den nuvarande utrikesministern och den borgerliga trepartiregeringen står i denna fråga. Bosättningspolitiken förstärker nämligen intrycket av att Israel inte ämnar lämna tillbaka det ockuperade området. Bosättningarna gör en önskad fredsuppgörelse svårare allteftersom tiden går. Per Ahlmark kunde vid det aktuella tillfället inte betraktas som vilken privatperson som helst. Han hade nyligen avgått som vice statsminister. Intrycket att denna handling var välsignad av den svenska regeringen kunde därför lätt uppstå — jag säger dock inte att den var det. Kanske det också var så att Per Ahlmark själv inte var klar på den punkten. Det har i varje fall antytts att han inte exakt skulle ha känt till gränsdragningarna. Men i TV-programmet Jerusalem — stad utan gräns förnekade han kategoriskt att det var ockuperat område, och senare i en debatt i TV 2 den 22 februari 1980 sade han sig ha stöd av utrikesdepartementets folkrättslige expert docent Bo Johnson för att förhållandet var sådant. Detta har Bo Johnson senare förnekat bl.a. i tidningspressen. Här rådde det alltså, herr talman, oklarhet. Därav kom min begäran om ett klarläggande. Det har jag nu fått, och jag tackar för svaret. Den företagna planteringen har icke stöd i folkrätten. Regeringen fördömer såväl planteringen som bosättningarna. Per Ahlmark borde egentligen begära att få flytta sin plantering till israeliskt område. Men det är inte det viktiga, utan det viktiga är var den svenska regeringen står. Tyvärr, herr talman, kommer regeringens svar i dag inte att nå på långt när så många människor som TV 2:s två program, där Per Ahlmark förnekade faktum. Å andra sidan har svaret getts av regeringen från riksdagens talarstol, och det kanske väger lika tungt i det långa loppet. Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga det, men jag tycker att Evert Svenssons inlägg visar att han har förstått mitt svar precis lika litet som han har förstått den sak han har gett sig in på. Det har aldrig rått något tvivel om den svenska regeringens inställning till den israeliska bosättningspolitiken. Jag har i den utrikespolitiska debatten, i interpellationssvar och på annat sätt gett uttryck för stark kritik mot den israeliska bosättningspolitiken, precis som mina föregångare — även de socialdemokratiska — har gjort. Men denna interpellation har ingenting med Israels bosättningspolitik att göra, utan det är ett lumpet försök från Evert Svensson, och även andra personer, att komma åt Per Ahlmark — och jag har en känsla av att man också vill komma åt Israel — på mycket bräckligt underlag. Det finns inget som helst fördömande av den skogsplantering som TV-programmet och Evert Svenssons interpellation handlar om i mitt svar. Det enda underlag Evert Svensson har för sin interpellation är tydligen detta TV-program, Jerusalem — stad utan gräns, som sändes på juldagen förra året. Jag såg dessvärre inte programmet. Men jag har läst radionämndens yttrande över programmet, och därav framgår det ganska klart att det var en ren partsinlaga från människor som ogillar staten Israels existens och att programmet på inget sätt fyllde ens de mest grundläggande krav på saklighet. Radionämndens kritik av detta program är i själva verket helt förödande. Jag tycker det är ganska genant att Evert Svensson inte har insett detta. Och det är egentligen ännu mera genant, herr talman, om han har insett vad han har gett sig in på men ändå insisterar på att använda programmets uppgift som utgångspunkt för en seriöst — jag hoppas det var tänkt så — menad interpellation. För regeringen finns det helt enkelt ingenting att förklara i denna sak, och inte för Per Ahlmark heller. Skogsplanteringen tillägnades Per Ahlmark för hans insatser för Israel, och det har han anledning att vara stolt över. Som liberal delar jag den stoltheten. Den ende som har någonting att förklara är Evert Svensson, och jag har mycket svårt att se att någon kan bli annat än mycket generad av vad han kommer att säga till sitt försvar.

Herr talman! Det här inlägget var ju innehållsmässigt litet annorlunda än det svar som utgått från regeringen och som också utrikesministerns regeringskolleger har fått ta del av. Jag har, herr utrikesminister, för det första inte sagt att det rått någon oklarhet när det gäller den svenska regeringens inställning vare sig till bosättningspolitiken eller till frågan om de ockuperade områdena — utrikesministerns senaste inlägg skulle däremot kunna ge ett intryck av att det föreligger en sådan oklarhet. För det andra är det tveksamt om vi i det här sammanhanget kan betrakta Per Ahlmark som en privatperson. Jag har svårt att göra det. Han hade vid det här tillfället nyligen avgått som vice statsminister, och jag menar att man på en sådan person måste kunna ställa vissa krav. Men det avgörande var inte detta, utan det var att Per Ahlmark sade att han hade stöd av UD och UD:s folkrättsliga expertis när han sade att detta inte var ockuperat område. Nu sägs det i svaret att det handlar om ockuperat område, och därför tycker jag att man kan avföra den frågan. Det väsentliga för mig var alltså den svenska regeringens inställning härvidlag mot bakgrund av det intryck som skapades i debatten, att den svenska regeringen stod bakom uttalandena. Herr talman! Jag vill sedan bara tillägga att också jag betraktar mig som Israels vän. Jag vill att Israel skall få leva inom säkra och erkända gränser. Men enligt min mening gör Israel sig självt en stor otjänst med de här bosättningarna och genom att förlänga tiden för dem. Man måste komma fram till en lösning på den här frågan. Även om man inte i samband med den nu aktuella isolerade frågan kan komma in på detta, är ändå det väsentliga: Skall det bli möjligt att åstadkomma förhandlingar? Skall det bli möjligt att åstadkomma en fredsuppgörelse för detta område, som är så söndertrasat av stridigheter, inte bara under de senaste 31 åren utan även långt dessförinnan?
Herr talman! Den här frågan har ingenting att göra med frågan om huruvida Per Ahlmark är att betrakta som en privatperson eller inte. Per Ahlmark är f. d. statsråd, och såvitt jag vet var han vid tidpunkten i fråga riksdagsman och i den meningen en person som naturligtvis uppfattades som en framträdande representant för Sverige. Det finns emellertid ingenting att anmärka emot den skogsplantering som det här handlar om, och det är detta som är det väsentliga. Evert Svenssons försök att skapa något slags motsättning mellan vad jag har att säga och vad mina folkrättsliga experter har att säga är helt misslyckat. Vad Bo Johnson har sagt är det som också jag utgår från i mitt svar, nämligen att planteringen ägde rum på ett område som ligger mellan två demarkationslinjer. Det var från början förbjudet område för både palestinier och israeler, men det har efter hand kommit att brukas av både palestinier och israeler. Vad gäller den del av området på vilken planteringen ägde rum har denna kommit att brukas av israeler. Det finns alltså, som jag sade tidigare, ingenting att förklara i det här sammanhanget. Skogsplanteringen som sådan behövs av en hel rad skäl — naturvårdsskäl o. d. Såsom skett också i andra fall fick planteringen formen av en hedersbetygelse för en person som man i Israel menade har gjort staten stora tjänster. Jag tycker att Evert Svensson efter de här beskeden från mig och efter den ganska långa debatt i övrigt som har förts borde lägga ner den här frågan. Det gagnar ingen att fortsätta att söka sak om detta. Ingenting anmärkningsvärt har hänt, utom att en svensk riksdagsman — Evert Svensson — har missuppfattat en viktig fråga och att han nu försöker skapa trassel i ett utrikespolitiskt sammanhang.
Herr talman! Det är faktiskt inte för att skapa trassel utan för att få klarhet i en betydelsefull fråga som jag har tagit upp den här saken. Utrikesministerns senaste inlägg var litet hovsammare i tonen och innehöll inte så negativa betyg, och jag kunde nästan utläsa att han hade ändrat sig. Är området ockuperat eller inte? Det är frågan. Jag tycker att utrikesministern försöker skapa oklarhet på den här punkten. Både den gamla regeringen och den nuvarande har varit motståndare till ockupationen och bosättningen i området, och det är i ljuset av detta som en känd f. d. regeringsledamots resa för att plantera skog på ett sådant område skall ses. Jag kan inte finna annat än att detta strider mot den politik som vi förför.

Herr talman! Det är med stigande förvåning som man först läser Ola Ullstens svar och sedan hör den debatt som förs med Evert Svensson. Avsikten måste uppenbarligen vara att skapa förvirring i frågan. Ola Ullstens senaste inlägg präglades också av okunnighet. Därför kan det vara på sin plats med litet historiebeskrivning och bakgrundsfakta. För länge sedan, redan i början av detta sekel, påbörjades de åtgärder som har lett till en katastrof för Palestinas hela arabiska befolkning. En systematiskt genomförd kolonialisering av Palestina trängde sakta men säkert undan araberna i ekonomiskt, kulturellt och socialt avseende. Men uppenbarligen vägrar än i dag många att inse vilka oförrätter som har begåtts mot detta folk. Än i dag betraktar många Israel som ett slags frihetens bålverk i området, detta trots att Israel ända sedan statens bildande i flera avseenden djupt kränkt mänskliga rättigheter. Evert Svensson har varit inne på några, och jag kan nämna andra. Israel utgör på grund av sina räder och terrorbombningar i södra Libanon en aggressionsstat. Genom bosättningarna på Jordanstranden kränker israelerna de mänskliga frioch rättigheterna. De blandar sig i Palestinaarabernas interna angelägenheter i Gazaområdet på Västbanken, och de följer på intet sätt de regler som faktiskt har satts upp för en ockupationsmakt. De förtrycker araberna inom landet genom diskriminerande lagar och genom kollektiva bestraffningsaktioner vid vilka de med bulldozers hjälp jämnar hela byar med marken. När någon då försöker belysa Israels politik utbryter det ramaskrin i vårt land. Vågar några personer skildra Palestinaarabernas, den utsatta partens, ståndpunkt kräver man dessa personers huvuden på ett fat. De misstänkliggörs och smutskastas. Så skedde också här i riksdagen i en debatt den 15 april, då utbildningsministern inte tog klart avstånd från den smutskastningen. Herr talman! Det är ett faktum att Jerusalem redan i FN:s delningsplan 1947 rörande Palestina fick en särskild behandling såsom varande en helig stad för såväl judar och muslimer som kristna. Staden skulle inte delas utan ha en internationell status under FN:s överinseende. Israel har hela tiden verkat i motsatt riktning. Jerusalem skall förbehållas judarna. Där har man sedan segern i sexdagarskriget 1967 annekterat ockuperad mark med staden, utvidgat Jerusalems gränser, exproprierat mark och reserverat denna mark för judar. FN har också vid ett flertal tillfällen — det känner Ola Ullsten väl till — tagit avstånd från den här politiken. Också Sverige har varit med om att fördöma den. Det är bra, och det har skett med all rätt. Men inte nog med det här, utan för att garantera Jerusalem utplånade Israel år 1967 också byarna Emmaus, Beit-Nuba och Yalo. De som tidigare bodde där deporterades, och platsen där byarna låg förvandlades till judiska bosättningar och till nationalparker i judiska nationalfondens regi — en fond vars uppgift är att grunda bosättningar för enbart judiskt bruk. Också detta har Förenta nationerna protesterat mot och slagit fast att befolkningen inom ockuperat område inte får deporteras — f. ö. helt i enlighet med Genévekonventionens bestämmelser. Byarna som ockuperades 1967 låg i den del av dets.k. Latrunområdet som enligt stilleståndsavtalet 1949 mellan Israel och Jordanien var jordansk mark. Den skog som Per Ahlmark planterade — och därtill höjde den svenska fanan på — låg inom den del av Latrunområdet som var demilitariserad zon. Det innebär folkrättsligt att detta område före ockupationen 1967 inte tillhörde Israel. Det har också UD:s expert Bo Johnson mycket klart slagit fast. Han har sagt: ”Skogen ligger alltså entydigt på mark som ockuperats av Israel genom kriget 1967 och som dessförinnan på intet sätt folkrättsligt ingick i den israeliska staten.” Per Ahlmark hade alltså fel när han i TV-programmet påstod motsatsen. Och, herr talman, jag håller med Evert Svensson om att det måste vara synnerligen anmärkningsvärt att en f. d. vice statsminister så uppenbart går ut i strid mot de principer som gäller för svensk utrikespolitik. Planteringen av den här skogen måste ses som ett brott mot folkrättens bestämmelser. Nu ger Ola Ullsten i det skrivna svaret filmarna rätt i sak — däremot inte i sina senare inlägg. Jag tycker inte att vi har fått klarhet i om han betraktar detta område som ockuperat område eller inte, och jag instämmer i det krav som Evert Svensson ställde: Det måste ske ett klarläggande från Ola Ullstens sida på den här punkten. Man kan inte säga en sak i det skrivna svaret, en annan sak när man går upp i talarstolen och gör nya inlägg. Jag undrar dessutom om Ola Ullsten är beredd att ta klarare avstånd från den här planteringen. Det måste anses häpnadsväckande och anmärkningsvärt att en svensk f. d. statsminister skall få inte bara plantera skog utan också sätta ned en svensk fana på denna mark. Slutligen några ord om radionämnden, som Ola Ullsten tog upp. Jag tycker att radionämnden på ett uppseendeväckande sätt har fallit undan för påtryckningar i det här fallet — och därtill har den inte ens orkat sätta sig in i sakfrågan. Om nämnden hade velat göra det skulle man exempelvis ha kunnat anlita Bo Johnson som expert och skaffat sig ett fylligt underlag. Så har inte skett. Det allvarliga är emellertid det utrymme för sådana inskränkningar som nuvarande lag ger. Utrymmet för program som är personliga och subjektiva och innebär kritiska ställningstaganden, som inte behöver vara osakliga, har — det vet vi — minskats under den borgerliga regeringen. Möjligheterna att ta ställning för den utsatta parten och redovisa orättvisor har minskat. Hur skall Sveriges Radio och TV i framtiden t.ex. kunna skildra kurdernas situation? Hur skall de sakligt kunna redogöra för förhållandet mellan Namibia och Sydafrika? I det skrivna svaret medger utrikesministern faktiskt att programmet Jerusalem — stad utan gräns hade rätt. Ändå fälldes det för osaklighet, alltså inte på grund av bristande saklighet — det har man inte brytt sig om att ta reda på — utan på grund av utformningen av bl.a. avsnittet om skogen. Detta är oroväckande. Om ett program kan fällas för bristande saklighet därför att själva framställningssättet för några tycks förvirrande, är vi inne på mycket farliga vägar. Då krävs att riksdagen snarast preciserar radiolag och radioavtal därhän att yttrandefriheten vidgas och inte som nu minskas. Då är det riksdagens sak att slå vakt om allmänhetens rätt till information. Radionämnden har i det här fallet uppenbarligen satt sig över såväl riksdagens som FN:s kritik av Israels ockupationsoch bosättningspolitik i det annekterade Jerusalem.

Herr talman! Programmet Jerusalem — stad utan gräns, som ligger till grund för interpellationen och därmed för denna debatt, fälldes av radionämnden i ett ovanligt klart och hårt formulerat yttrande. Det var ett partiskt och osakligt program som ensidigt framställde israelerna och judarna som krigshetsare, mördare, människor utan respekt för andra folk och deras kulturer. Samtidigt var det också ett skickligt program. Det var försåtligt gjort, och det var vilseledande. Det intar bland svenska TV-program om Mellanöstern en ganska unik ställning. Men i den internationella antisemitiska traditionen var det sannerligen ingen ovanlig företeelse. Evert Svensson har tagit det här programmet till utgångspunkt för sin interpellation. Jag har inte noterat att Evert Svensson haft ett ord av kritik att säga om detta TV-program. Det kanske han har, men det har han inte tagit tillfället i akt att framföra här i dag. Eva Hjelmström närmast hyllar programmet. I dag angrips en skogsplantering, och Per Ahlmark. I det stycket var TV-programmet vilseledande — som också fastslås av radionämnden. Men den första frågan är: Hur skall man se på skogsplanteringen? Enligt min mening är bland det mest storslagna som har uträttats av Israel att man har lyckats förvandla ett ofta förbränt och förtorkat ökenland till ett blomstrande fruktbart land. Det är något som borde hyllas, inte klandras. Nu påstods i programmet att avsikten med denna plantering var att radera ut den arabiska kulturen. Var och en som har sett området vet att det inte är sant. Den steniga backe, där Per Ahlmarks skog planterades, har inte använts som åkermark, i varje fall inte under de senaste århundradena. Den ligger i sin helhet inom ett område som har brukats av israeler ända sedan staten Israel bildades och man fick ett stilleståndsavtal med Jordanien. Man kunde alltså ha planterat dessa träd under hela tiden från 1949 till 1967. Jord mellan skogsplanteringen och den jordanska sidan brukades också av israeliska bönder. Det var åkermark. Ockupationen av västra Jordanstranden 1967 ändrade ingenting i detta avseende. När Evert Svensson skall förklara sin interpellation säger han att det här kanske kan verka vara en liten sak — några träd — men det måste ses i ljuset av bosättningspolitiken. Det måste det inte alls; det är att blanda ihop två olika saker. När det gäller bosättningspolitiken råder det ingen oklarhet om den svenska inställningen, och som Evert Svensson mycket väl vet är det ingen oklarhet vad gäller Per Ahlmarks inställning heller. Han har, antagligen mer än Evert Svensson, kritiserat den israeliska bosättningspolitiken. Evert Svensson vet säkert också att det finns en stark opposition inom Israel mot bosättningspolitiken. Om det vore val i dag skulle den oppositionen med all sannolikhet få majoritet — men det har inte med den här skogsplanteringen att göra. Områdets status kan klaras ut genom ett fredsfördrag. Israel har som bekant ända sedan statens bildande begärt förhandlingar om fred. Det har man fått med Egypten — men ännu inte med de andra staterna. Evert Svensson säger att Israel gör sig självt en otjänst genom att förlänga ockupationen. Men ansvariga är naturligtvis de som vägrar att erkänna Israel, vägrar att förhandla om en fred med Israel. Eva Hjelmström säger att de som vågar kritisera Israel smutskastas här, och hon hänvisar till den debatt som jag hade. Men vad det gällde var ju ett TV-program som bröt mot radiolagen och radioavtalet genom att vara en ensidig partsinlaga. Det är inte förbjudet att i Sveriges Radio ta ställning för den svagare parten, om man samtidigt ger dem som har en annan mening både om vad som är den svagare parten och om hur man skall ta ställning en chans att komma fram. Men detta program bröt mot alla bestämmelser och mot all anständighet genom att vara så partiskt. Dessutom är det ju inte så att man gynnar den svagare parten genom lögner och vilseledande framställning. Programmet hade rätt i den här frågan, säger Eva Hjelmström. Nej, sannerligen inte! Programmet försökte ge åskådarna intrycket att skogsplanteringen gjordes på arabiskt område, på ett sådant sätt att man raderade ut arabisk kultur och arabisk bebyggelse. Men så var det ju inte. Att Eva Hjelmström inte har någon respekt för kravet på att Sveriges Radios program skall vara opartiska och sakliga kan man möjligen förstå, men den fråga som jag skulle vilja ha belyst är: Vad säger Evert Svensson i detta stycke?
Jag vill fästa uppmärksamheten på att interpellationen avser regeringens syn på viss skogsplantering i Israel och inte ett beslut fattat av radionämnden.

Herr talman! Låt mig då först slå fast att vad jag tog upp och diskuterade var de lagar som riksdagen har stiftat och de avtal som riksdagen varit med om att träffa och där jag kräver en ändring när det gäller Sveriges Radio. Vad Gabriel Romanus däremot gör är att ta upp ett enskilt program. Det är andra gången han gör detta i riksdagen, och det är anmärkningsvärt. Sådant skall riksdagsmännen hålla sig för goda för — det har alltid varit principen tidigare. Men kärnfrågan är skogsplanteringen. Det är bra med skogsplantering, säger Gabriel Romanus. Men frågan är naturligtvis i vilket syfte den görs. Kärnfrågan är: Ligger denna skogsplantering på ockuperat område eller inte? Där säger UD:s expert att så är fallet. Ola Ullsten säger i sitt svar: ”Det faktum att Israel efter 1967 års krig formellt införlivade det aktuella området i staten Israel — alltså en annektering av område — ändrar inte områdets folkrättsliga status. Att civila rört sig i området och brukat detsamma ändrar inte heller det folkrättsliga ställningstagandet. Endast en fredsöverenskommelse kan slutligt reglera dessa områdens statsrättsliga tillhörighet.” I klartext står där faktiskt — trots att Ola Ullsten sedan går upp och påstår motsatsen — att Per Ahlmark har planterat skogen på ockuperad mark, och det tycker jag är fel.

Herr talman! Jag har medvetet inte dragit in vare sig programmet, radionämnden eller politiken i stort i Mellanösternfrågan. Jag tycker att det vid det här tillfället räcker att få den här biten klarlagd. Jag begärde ordet för att klara ut det här med Gabriel Romanus. Han säger att före 1967 låg detta på israeliskt område. Fattade jag det rätt? De uppgifter som jag har är att då fanns vapenstilleståndslinjen utanför det här området — då låg den på jordanskt område och inte i ingenmansland. Då hade det hela, om mina uppgifter är riktiga, varit ännu värre. Herr talman! Innan den här debatten är slut är det nödvändigt att få ett klarläggande från utrikesministern. Är det det skrivna svaret som gäller eller är det det mera affekterade inlägget som kom senare som gäller? Det är viktigt ur utrikespolitisk synpunkt och inte alls en så liten fråga som man kanske kan inbilla sig.

Herr talman! Interpellationen utgår från och bygger på TV-programmet Jerusalem — stad utan gräns. Jag kan förstå om Evert Svensson inte vill diskutera den saken här i dag, men han har haft tillfälle att kommentera det programmet, som var bland det mest uppseendeväckande som har sänts i svensk TV, under den tid jag kan minnas. Den enda slutsats han drog var att framställa denna interpellation om skogsplanteringen. Men välkommen i ett annat, lämpligare sammanhang, Evert Svensson, att ta avstånd från den fruktansvärda judefientliga propaganda som det programmet utgör. Eva Hjelmström tog tillfället i akt att med utgångspunkt i detta program kräva ändringar i radiolagen. Jag håller med om att det inte hör till dagens debatt, men det är onekligen intressant hur man ser på yttrandefriheten i Sveriges Radio på kommunistiskt håll. Evert Svensson ställde en fråga till mig. Han sade att om han inte är fel underrättad så låg det område, där skogen är planterad, före 1967 på jordanskt område. Evert Svensson är fel underrättad. Det kan möjligen förklara interpellationen. Skogsplanteringen låg, som jag sade tidigare, på ett område som under hela tiden 1949-1967 — möjligen med undantag för en kort tid i början av perioden — har brukats av israelerna. Det låg mellan demarkationslinjerna på den del av området som har brukats av israeler. Man kunde alltså mycket väl under hela tiden 1949-1967 ha planterat skogen där. Man brukade jorden. Det fanns naturligtvis vissa risker. Man kunde t.ex. ha blivit utsatt för prickskyttar. Man brukade dock jorden på ömse håll, och den här planteringen låg på den del som brukades av israelerna. Det är dessutom fråga om en stenig backe, och det är inte alls fråga om att utradera någon arabisk kultur, såsom det framställdes i TV-programmet. Det är i stället en backe som far väl av den här skogsplanteringen. Det vore inte ur vägen att Evert Svensson tog tillfället i akt, om han anser sig vara en vän till Israel, att säga något positivt om de insatser som har gjorts av Israel för att få öknen att blomma. De har det inte lätt. Hade de inte planterat och inte skött de ockuperade områdena, skulle de säkerligen ha fått kritik även för det. Men den här planteringen — jag understryker det än en gång — kunde ha ägt rum under hela tiden 1949-1967 lika väl som nu. Det är det centrala i den här saken.

Herr talman! Beträffande TV-programmet vill jag inskränka mig till att säga följande: Naturligtvis var det en partsinlaga, men det återstår att punkt efter punkt bevisa vad som var fel. Det har inte radionämnden gått in på, utan den har uttalat sig om programmets form. Vi får klara ut den här frågan om vart området hörde mellan 1949 och 1967. Enligt de uppgifter som jag har fått skulle det ha varit jordanskt område. Men, herr talman, det förändrar inte situationen ett enda dugg. Nu är det fråga om vad som hände vid det aktuella tillfället. Folkrättsligt är området att betrakta som ockuperat, och då gjordes skogsplanteringen på fel ställe. Gabriel Romanus drar in Israels kamp mot öknen, att man har fått öknen att blomma. Vem har förnekat det? Israel har gjort en enastående insats på det område som landet tilldelades, och jag är beredd att ställa upp när som helst för att försvara Israels rätt inom de gränser som landet hade före 1967. Om vi skall föra den debatten — jag tycker dock att vi skall göra det en annan gång — är jag beredd att försvara Israels rätt. Men här har det skett något felaktigt. Anledningen till att den här diskussionen har dragits upp är ju den folkrättsliga aspekten. Programmet väckte debatt, och de som hade gjort programmet betecknades som lögnare. De som kom med de anklagelserna stödde sig på en expert inom UD och därmed på hela den svenska regeringen. Det var därför nödvändigt att klara ut den här frågan. Om området är en stenig backe eller innehåller fet mylla har i detta sammanhang ingen som helst betydelse.

Herr talman! För tredje gången är nu Gabriel Romanus uppe och recenserar enskilda program. Jag tänker inte gå in i den diskussionen. Gabriel Romanus påstod att vi vill inskränka yttrandefriheten. Vi vill tvärtom vidga den. Vi vill inte att kraven på opartiskhet och balans skall vara så snävt utformade att man inte kan utgå från den svagare partens situation och redovisa den. Men sedan glider Gabriel Romanus verkligen undan kärnfrågan. Den är inte om det blommar i öknen eller inte — på Gabriel Romanus låter det som om varje ockupationsmakt, bara den fick öknen att blomma eller bäckarna att forsa, därmed skulle ha skaffat sig rätt till området. Så är naturligtvis inte fallet, och en sådan ståndpunkt tror jag inte heller att Sveriges regering kan acceptera. Ett faktum är att 1949 ingicks ett stilleståndsavtal mellan Jordanien och Israel. Man drog upp demarkationslinjer, och området mellan dessa linjer kallades för ingenmansland eller den demilitariserade zonen. Men detta är egentligen ovidkommande; den väsentliga är att det här området på intet sätt tillhörde Israel före 1967. Därmed är det folkrättsligt ett ockuperat område, vilket Gabriel Romanus uppenbarligen vägrar att acceptera.

Herr talman! Eva Hjelmström klagar över att jag diskuterar enskilda program. Ändå är det hon själv som har tagit det här programmet och radionämndens beslut till utgångspunkt för att kräva en ändring av radiolagen. Detta har hon alltså fört in i den här debatten, där det ju inte hör hemma. Herr talman! Jag tycker det är lika förvånande när Evert Svensson anklagar mig för att dra in hela Mellanösternkonflikten i debatten. Det var ju Evert Svensson som anklagade Israel för att förlänga ockupationen och därmed skada sig självt — Israel som sedan ockupationen och dessförinnan har begärt fredsförhandlingar för att få den här saken utklarad. Nu får vi höra Israels vän Evert Svensson angripa Israel för att förlänga ockupationen. Ockupationen är självfallet olycklig, men för att den skall kunna upphöra fordras att man får till stånd ett fredsavtal, vilket Jordanien och Syrien hittills har vägrat att vara med om. Kunde Israels vän Evert Svensson möjligen rätta till sitt uttalande på den punkten? Det har ingen betydelse, säger Evert Svensson, om det här området utgörs av en stenig backe eller av skånsk mylla. Jo, det har betydelse om man framställer det som om skogen har planterats för att radera ut arabisk kultur, vilket var vad som gjordes i TV-programmet. Nu är Evert Svensson bekymrad över att det i TV 2 har gått ut kritik mot programmakarna. Men han hyser tydligen inget som helst bekymmer över att en fruktansvärt ensidig antijudisk framställning av den svåra Jerusalemfrågan nådde ut till hela svenska folket på juldagen. Kärnpunkten för mig är, att i det här området kunde denna skog ha planterats av Israel under tiden 1949-1967. Ockupationen 1967 ändrade ingenting i det avseendet. Man brukade jorden i detta område — sådde och skördade. Man gjorde det enligt en lokal överenskommelse från båda håll. Men att plantera träd skulle tydligen vara något slags övergrepp. Det är obegripligt.

Herr talman! Jag måste först komplimentera utrikesministern för att han har gjort sig mödan att besvara denna interpellation. Någon sådan skyldighet föreligger som bekant inte. Jag kan inte minnas att det under mina år i riksdagen väckts en så totalt irrelevant interpellation. Grundlagberedningen var inne på att omgärda detta institut med vissa restriktioner men avstod från det. Man konstaterade emellertid att interpellationer skulle gälla ”angelägenheter av mera allmänt intresse”, där man skulle kunna ”få till stånd en redovisning från regeringen av skälen till beslut och uraktlåtenheter”. Det är svårt att se hur frågan om Per Ahlmarks skog på något sätt fyller eller ligger i rimlig närhet av dessa kriterier. Per Ahlmark hade visserligen, som här har sagts, tidigare varit riksdagsman och medlem av regeringen men var vid tiden för skogens invigning helt enkelt privatperson. Självfallet kan därför inte regeringen ha något ansvar för eller över huvud taget ha anledning att redovisa några synpunkter på denna fråga. Sådana krav skulle leda till helt orimliga konsekvenser och dessutom utmana löjet. Sedan har Evert Svensson som ett ytterligare allvarligt menat argument påtalat att arrangörerna — det är dem det gäller — vid skogsinvigningen medtagit en svensk flagga. Menar han verkligen att den svenska regeringen skall göras ansvarig för alla de tillfällen då någon i något sammanhang använder sig av en svensk flagga? Herr talman! Eftersom nu ändå sakfrågan trots dess irrelevans för svensk politik debatteras här i dag vill jag göra några kommentarer utöver vad utrikesministern och Gabriel Romanus har sagt. Efter arabernas angrepp mot den nya staten Israel slöts ju så småningom stilleståndsavtal mellan Israel å ena sidan och Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten å den andra. Avtalen är i väsentliga avseenden likadant utformade. Möjligen kan man säga att det israelisk/jordanska avtalet, som ingicks först, var något mindre preciserat i sin utformning. De tre övriga avtalen var i vissa avseenden också lättare att sluta. Här fanns det nämligen en gammal internationell gräns — för det tidigare brittiska mandatet Palestina — under det att detta endast delvis gällde för Jordanien. I dessa delar kunde man därför också i stort sett nöja sig med endast en stilleståndslinje. De syriska trupperna befann sig emellertid på en del punkter en bit in på israeliskt eller palestinskt område vid fientligheternas upphörande. Eftersom stilleståndslinjerna normalt drogs ungefär där trupperna befann sig kom en del områden av israeliskt/palestinskt land att befinna sig innanför syriskt herravälde. Detta reglerades så att avtalet utöver förbudet mot trupper stadgade att mellan demarkationslinjen och den gamla gränsen civila liksom tidigare skulle få bruka sin jord. Vad det jordanska avtalet beträffar kunde demarkationslinjen också i stort sett följa tidigare internationella gräns mellan Transjordanien och Palestinamandatet. Men norr och söder om Jerusalem fanns ju ingen sådan gräns. Jordanien hade över huvud taget inga folkrättsliga befogenheter i området. Här skulle ju en arabisk/palestinsk stat upprättas, och ingen arabstat erkände eller har sedan erkänt jordansk rätt att 1949 annektera — det bekräftades genom ett särskilt beslut 1950 — den arabiska delen av Palestina. Det var f. ö. endast Storbritannien och Pakistan i hela världen som accepterade annektionen, för Storbritanniens del med undantag för östra Jerusalem. Det stod för förhandlarna ganska klart att en hel del problem återstod att lösa som man inte i brådskan hann med. Vad rätten för civila att beträda området mellan demarkationslinjerna beträffar säger avtalet i artikel IV punkt 3 att de regler och bestämmelser som utfärdats av de stridande parterna, vilka förbjuder civila att beträda ifrågavarande område, skall gälla sedan stilleståndsavtalet undertecknats. Samtidigt säger man i artikel VI punkt 6 att när helst byar berörs av stilleståndslinjens dragning invånarna i sådana byar har full rätt till ”residence, property and freedom”. Det minsta man kan säga är väl att dessa bestämmelser är oklart utformade. Förmodligen i medvetandet om detta införde man en artikel VIII, varigenom en speciell kommitté inrättades som skulle ha till uppgift att — jag citerar min egen översättning — ”formulera överenskomna planer och arrangemang syftande till att vidga omfattningen av detta avtal och att genomföra förbättringar i dess tillämpning”. Därefter angav man en del konkreta uppgifter för kommittén, exempelvis fri trafik på linjen Latrun-Jerusalem och vägen Betlehem-Jerusalem samt israelisk rätt till vissa områden som fallit innanför den jordanska demarkationslinjen. Under de första åren av stilleståndsavtalets existens togs också inom denna kommitté, alltså på lägre nivå som Gabriel Romanus nämnde, diskussioner upp om olika lättnader. Det var under sådana som man kom överens om att resp. parts medborgare skulle få utnyttja olika områden, såsom just det vi nu diskuterar. Så småningom bröts dock samarbetet, och som bekant fick israelerna aldrig rätt att komma fram till Klagomuren, kyrkogården, Oljeberget, Hadassah-sjukhuset och universitetet på Mount Scopus. Men den fråga vi i dag diskuterar, nämligen den skog som har hedrats med Per Ahlmarks namn, låg just inom ett område som israelerna genom ett sådant här avtal fått tillstånd att nyttja. När utrikesministern i sitt interpellationssvar säger att Israel annekterat det område på vilket Per Ahlmarks skog ligger är väl detta en sanning med modifikation. Alla parter, särskilt araberna, var mycket noga med att i stilleståndsavtalen få infört en bestämmelse om att dessa endast var av militär natur och uteslutande avsåg att reglera den militära situationen och att avtalen sålunda icke på något som helst sätt fick prejudicera ett kommande fredsavtal. Jag har ytterligare några synpunkter på hur detta tillämpas på den här frågan, men jag ser att min tid nu är ute, så jag får återkomma till det.

Herr talman! Eftersom utrikesministern inte har tagit till orda som jag begärde vill jag till sist bara göra den slutkommentaren att jag utgår ifrån att det skriftliga svar som har lämnats här i dag är det som gäller.

Herr talman! Jag vill med några ord ta upp frågan om det här området kan anses vara annekterat och ockuperat. Jordanien har, som jag nyss sade, inte godkänts som huvudmakt, som suverän makt i det här området över huvud taget, av någon stat utom Pakistan och Storbritannien och icke av de övriga arabländerna. Det gällde 1949 och 1950 — då protesterade samtliga — och även senare vid t.ex. konferensen i Marocko, där Jordanien fick erkänna att makten över området skulle tillkomma palestinierna. Det var 1977, tror jag. Eftersom det inte kom till stånd en palestinsk stat i östra delen av det gamla Palestinamandatet finns det ju anledning att säga att detta egentligen var terra nullius, alltså ingen mans land, för att översätta det till populärt svenskt språk. Men man kan möjligen hävda att Jordanien genom att ha varit där under ett visst antal år kan göra anspråk på överhögheten över området. Men gränsområdet mellan demarkationslinjerna har Jordanien aldrig kunnat göra anspråk på. Det finns alltså inte möjlighet att säga att Israel har ockuperat eller annekterat ett område som tillhör en annan makt. I den meningen tycker jag att UD:s folkrättsexpert gått väl långt. Det förefaller mig snarare riktigt att säga att har området annekterats, så är det ett område som icke tillhör någon annan makt. Det kan man naturligtvis diskutera, men det är ingenting som kan skada Jordaniens intresse på något sätt, frånsett att Jordanien aldrig fått sin överhöghet över området godkänd. Det är alltså ett område för vilket man i dessa förhandlingar, som ägde rum på låg nivå, beslöt att västra sidan skulle israelerna få odla och östra sidan skulle araberna, jordanierna, få odla. Den här skogen ligger i det förstnämnda området. Det är klart att man kan framföra den kritiken. Men det är självklart att en ockupationsmakt, om marken legat långt in på jordanskt område — som Evert Svensson i sitt första anförande tycks ha trott — också har skyldigheter att sköta det område som man ockuperar. Att man vidtar åtgärder som att plantera skog, att göra området mera bördigt osv. under den tid det gäller — vilken del av det ockuperade området det än är fråga om — måste rimligen falla inom folkrätten. Det är något helt annat än om man befolkar området, anlägger byar osv. Där finns det ju bestämmelser i Gené&vekonventionen. Alltså: Vilka kriterier man än använder ligger den här skogen, såvitt jag förstår, helt inom ramen för folkrätten. Därför är hela denna debatt, hela interpellationen, enligt min uppfattning bara ett sätt att, som Evert Svensson gjort under de gångna åren, komma åt Israel på de punkter där det ges en chans.
Herr talman! Jag vill inte direkt säga mer i den här debatten, men Evert Svensson insisterar på att få ännu några ord från utrikesministern. Får jag då framhålla att det första inlägget jag gjorde — det som är utdelat — är ett svar på den fråga som Evert Svensson ställer om det här områdets folkrättsliga status. Svaret är helt entydigt och inbegriper bl.a. de uppgifter som också har lämnats av andra här i debatten, nämligen att denna skog planterats på ett område som sedan länge brukats av israeler. Det andra inlägget jag gjorde, herr talman, handlade om hur en svensk riksdagsman, Evert Svensson, låtit sig luras av ett grovt felaktigt TV program.
Herr talman! Jag ville tidigare instämma i Evert Svenssons efterlysning. Jag tycker det är en flathet som utrikesministern visat i den här debatten när han så snabbt —i det korta anförande han höll tidigare — gått ifrån det skrivna svaret och överlåtit själva debatten åt någon annan. Nu säger Ola Ullsten att jorden sedan länge brukas av Israel. Men faktum är att detta icke är vad som står i det skrivna svaret. Läs innantill! Där står att Israel inte har formell rätt till detta område. ”Att civila rört sig i området och brukat detsamma ändrar inte heller det folkrättsliga ställningstagandet.” Det spelar alltså ingen roll om man har brukat jorden tidigare eller inte. Området betraktas som ockuperat. Detta är vad som står i svaret. Sedan kan bara konstateras att det är en fullständigt häpnadsväckande historieskrivning som vi nu fått ta del av från kammarens talarstol. Faktum är att skogsområdet var arabisk betesmark fram till 1949 och ett demilitariserat område mellan 1949 och 1967. Rent folkrättsligt kan man i och för sig säga att det var den palestinska stat som FN avsatt mark åt som hade rätten till det här området. Men den staten hann aldrig bildas. Hur kan man då påstå att Israel enbart genom att bruka jorden skulle skaffa sig rätten till marken? Då går man tvärtemot FN:s alla uttalanden och fördömanden i dessa frågor. FN har gång på gång såväl i säkerhetsrådet som i andra sammanhang -— liksom också Europarådet — fördömt just denna politik som Israel bedriver, när man först ockuperar marken, sedan kör ut araberna och därefter överlåter marken åt enbart judisk befolkning. Det ger inte Israel någon rätt till området. Sådana är de folkrättsliga bestämmelserna.
Herr talman! Om det här området någon gång har varit betesmark, så är jag övertygad om att det har varit en skäligen mager betesmark. Det råder inget tvivel om att kvaliteten på området har förbättrats genom skogsplanteringen. Det som nu har skett är att man har planterat träd på ett område — en backe — där man kunde ha planterat dessa träd, enligt lokal överenskommelse, lika väl under tiden 1949-1967. Att det planteras träd har jag inte uppfattat som något som man rent allmänt — och inte heller i Sverige — har ansett klandervärt. Vad vi har kritiserat är ju bosättningarna, och det skall vi fortsätta med. Men här har inte förekommit någon bosättning, här har inte några människor slagit sig ned, utan man har vårdat marken, och man har gjort det på ett fint sätt. Eva Hjelmström talade om en märklig historieskrivning. Till historieskrivningen — om man nu skall ge sig in på den — hör onekligen att Israel är en stat som är godkänd av FN och som under hela sin existens har arbetat för att få till stånd ett fredsavtal med säkra och erkända gränser. De stater som ligger intill anföll däremot staten Israel när den bildades, och har sedan konsekvent, ända tills Egypten ändrade sin inställning, vägrat att ge sig in i diskussioner för att få till stånd ett fredsavtal. Den icke oväsentliga upplysningen fanns inte med i Eva Hjelmströms historieskrivning. I stället anklagar hon Israel för att man inte följer reglerna för ockupation. Ja, en av de saker som man har gjort i Israel, och som möjligen inte följer reglerna för ockupation, är att man har infört kvinnlig rösträtt i området. Är det något som Eva Hjelmström också anser att man skall klandra Israel för?
Herr talman! Först säger Gabriel Romanus att vi kritiserat Israel för att Israel tillåter bosättning på ockuperad mark. Sedan avslutar han sitt anförande med att säga att Israel följer de regler som ställts upp för ockupationsmakt och drar i det sammanhanget fram frågan om kvinnlig rösträtt. Det går såvitt jag förstår inte ihop. Principiellt är det ingen skillnad i det här avseendet. Man får inte ta hand om ockuperad mark på det sätt som Israel har gjort. Huruvida det dessutom kommer att bli bosättningar där är något som framtiden får utvisa. Om så skulle bli fallet, vore det bara ännu mer beklagligt. Det är självfallet en utmaning mot hela den arabisk-palestinska befolkningen att man inom det aktuella området planterar en skog till Israels och inte till palestinaarabernas ära — och detta medverkar högt uppsatta svenska personer ändå i. Det kan skapa tvivelsmål om vår utrikespolitik och om vår inställning, vilken jag trodde var klarlagd genom de fördömanden vi faktiskt har deltagit i inom Förenta nationerna. Jag tycker att det är beklämmande att denna debatt skall behöva sluta på detta oklara sätt, dvs. utan att det entydigt sagts ifrån att också Sverige ställer upp bakom de folkrättsliga regler som man varit överens om och som nu i den senaste omgången t.o.m. USA godtagit.

Herr talman! Det gäller här en fråga som är känslig ur två synpunkter. För det första är det så att känslorna svallar högt även när vi skulle kunna diskutera själva sakfrågan ganska lugnt och besinningsfullt. För det andra är det mot bakgrunden av hela Mellanösternfrågan känsligt hur man förfar i sådana här sammanhang. Jag begärde ordet för att säga att jag undrar om inte ändå mina motspelare i denna debatt tar till litet för starka ord och försöker bevisa litet för mycket. Om jag inte är fel underrättad var Per Ahlmark helt ovetande om att det område som det gällde var ockuperad mark. Det visade sig bl.a. av att han när han sedan blev tillfrågad, indignerat förnekade detta. Det behövde han naturligtvis inte ha gjort, om det inte hade gällt en känslig fråga och om han inte i stället hade velat göra denna plantering på något annat ställe. Jag undrar därför, herr Romanus, om vi inte skall varva ned debatten litet grand och försöka undvika att bevisa alltför mycket.
Herr talman! Det är litet förvånande att få höra att det inte skulle vara någon skillnad mellan bosättning och plantering av skog. Det är givet att det är en stor skillnad. Däremot har jag litet svårt att se skillnad mellan att bruka åkerjorden och att plantera träd på en markbit alldeles intill. Jag vet inte om folkrätten skiljer på olika typer av växtlighet i sådana sammanhang. Eftersom en kibbutz, som ligger i närheten på den israeliska sidan, och israeliska privatpersoner — enligt en överenskommelse som har gällt under större delen av tiden 1949-1967 — har kunnat bruka jorden där och även hade kunnat plantera träd där, om man hade velat det, är det ändå för mig uppenbart att det som inträffade 1967 inte ändrar något i detta sammanhang. Evert Svensson säger att vi försöker bevisa för mycket och tycker att vi skall föra en lugn debatt. Det är riktigt att man skall föra en lugn debatt. Och man skall gärna grunda interpellationer och inlägg på kunskaper och fakta. Evert Svensson har nu talat om att han trodde att detta område låg på jordansk mark. Interpellationen hade kanske blivit litet annorlunda utformad, om han från början hade satt sig in i fakta. Evert Svensson åberopade uttalanden av Per Ahlmark som har återgivits i tidningar. Om Evert Svensson vill diskutera denna fråga med Per Ahlmark, skall han be honom ställa upp i en debatt. Per Ahlmark kan ju inte svara här i kammaren. Jag är säker på att Per Ahlmark gärna ställer upp och debatterar både Mellanösternfrågan och skogsplanteringen med Evert Svensson, om det finns något intresse för det. Jag skall gärna förmedla en sådan kontakt. En debatt av det slaget kanske också kunde vara av allmänt intresse. Evert Svensson har byggt sin interpellation på ett TV-program — det hänvisas ju i interpellationen till programmet — som har blivit mycket kritiserat. Det hade varit klokt om Evert Svensson hade tagit det litet lugnt och avvaktat radionämndens beslut om programmet. Nu har radionämndens utslag kommit, men den enda kommentar vi har fått från Evert Svensson är att radionämnden i varje fall inte har uttalat att det som sades i programmet var fel. Evert Svensson borde nog ta del av radionämndens uttalande. Det framgår fullt klart att det fanns åtskilliga felaktigheter i programmet och att det inte bara kritiserades för partiskhet utan också för osaklighet — och det med rätta. Jag hoppas att Evert Svensson tar chansen att — utanför ramen för denna debatt — ta upp till diskussion innehållet i programmet och om man över huvud taget skall göra sådana här program, i stället för att, som hittills, bara försvara detta ganska flagranta övertramp.
Herr talman! Jag ber kammarens talman och ledamöter om ursäkt för att jag åter tar till orda. Jag har framställt en interpellation byggd på uppgifter från det program som jag har åberopat. Dessa uppgifter har inte visat sig vara fel. Jag har också fått det svar som jag begärde, och jag är nöjd med det svaret. Gabriel Romanus resonemang om bl.a. osaklighet faller på de fakta som är framlagda i min interpellation och i utrikesministerns skriftliga svar, som jag är nöjd med.
Herr talman! Vem som är resp. inte är insatt i denna fråga kan naturligtvis diskuteras. Per Ahlmark påstod att det område det här gäller hade varit israeliskt område i 31 år. Det visar kanske på hans kunskap när han planterade skogen. När det gäller diskussionen om folkrättsliga principer vill jag bara säga följande. Enligt folkrättsliga principer skall man inte bruka jord, plantera skog eller bosätta sig inom ockuperat område. Jag tror att vi skulle hamna mycket fel om vi började skilja på olika grödor — principerna är entydiga. Till sist vill jag kommentera radionämndens utslag. Jag har läst radionämndens yttrande, t.o.m. lusläst det. Såvitt jag har kunnat finna har inte radionämnden på en enda punkt kunnat påvisa några felaktigheter i programmet. Anledningen till att programmet fälldes för osaklighet var att nämnden tyckte att programmets utformning kunde ha varit annorlunda. Detta är jag djupt oroad över — inte bara jag förresten. Uppenbarligen ser många som jobbar med mediafrågor i utslaget en fara för framtiden. Radionämnden kunde alltså inte påvisa att programmet innehöll några sakfel. Men nämnden tyckte att programmets fakta kunde ha framställts på ett annorlunda sätt. Läs radionämndens uttalande, och tänk efter vad som egenligen står där!
Herr talman! Vi kommer sakta framåt. Nu medger Eva Hjelmström att det i detta sammanhang är fel att skilja på olika grödor. Det är precis vad jag har hävdat. Jag antar att Eva Hjelmström inte kritiserar att jorden fick brukas — den brukades av båda sidor på var sin del av detta område. Anledningen till det var att man tyckte att ett fint markområde, som tidigare bitvis hade varit uppodlat, inte skulle ligga för fäfot. Därmed är det klart att man under hela den tiden kunde ha planterat dessa träd. Eva Hjelmström bör nog läsa radionämndens utlåtande en gång till. När det gäller det avsnitt vi nu diskuterar, som handlar om skogen, påpekar nämnden att programmet var utformat på ett sådant sätt att tittarna därigenom lätt hade kunnat bibringas den felaktiga uppfattningen att Per Ahlmarks skog hade planterats på den plats där Emmaus låg. Man har alltså gett tittarna en helt felaktig uppfattning, och därför säger radionämnden att programmet är vilseledande och strider mot kravet på saklighet.
Herr talman! När det gäller det sista Gabriel Romanus sade vill jag påpeka att radionämnden över huvud taget inte går in på frågan om de uppgifter som faktiskt lämnades i programmet är sakliga och sanna, utan den fäller programmet på grund av utformningen. Det är det som är så oroväckande. Tidigare fanns det en bestämmelse om att program skulle vara utformade på lämpligt sätt. I de nya avtalen finns inte längre den bestämmelsen med, och därmed kan man alltså fälla ett program för osaklighet trots att varenda uppgift som tagits fram är sann och riktig.
Herr talman! Jag undrar om Eva Hjelmström är helt välunderrättad i de frågor hon talar om. När det gäller skogsplanteringen talade man 1967 om den gröna linjen. Den gröna linjen gick ungefär längs gränsen mellan Jordanien och Israel och mellan Syrien och Israel. Efter 1967 har israelerna planterat miljoner träd i de ockuperade områdena, långt inne i Jordanien. Ingen har klagat över det, och det har varit av oerhört stort värde för jordbruket, bl.a. med tanke på klimatet där, att man haft möjlighet att använda dessa områden. Det hör inte till saken, och därför skall jag inte gå närmare in på det, men jag vill säga att israelerna dessutom har gjort oerhört mycket för förbättringen av jordbruket i det ockuperade området i Jordanien. Produktionen där är tio gånger så stor nu som 1967. Det är alltså i fullständig överensstämmelse, som jag nyss sade, med folkrätten att en ockupant måste ta sitt ansvar som fungerande statsmakt under ockupationen, särskilt när det gäller en ockupation som varat i 13 år på grund av att den ockuperande makten icke kan eller vill förhandla om fred, som man alltid har gjort tidigare. Det är klart att ansvaret då ökar. Om denna plantering hade skett på samma sätt som i fråga om andra skogar i Jordanien hade man inte sagt någonting. Den här planteringen ligger dessutom inte i Jordanien utan i den del av den demilitariserade zonen som Israel har brukat sedan 1949. Det är alltså tveksamt om man kan säga att Israel är en ockuperande makt. Man kan diskutera om det är fråga om en annektion, och då kan man säga att annektionen gäller ett terra nullius, dvs. ett område som Jordanien icke har någon som helst rättighet till — och icke Israel heller. Man kan inte ockupera ett område där man själv suttit i 30-40 år i överensstämmelse med avtal som är träffade i laga ordning med Jordanien. Det är viktigt att man verkligen vet vad man talar om. Det är således inte fråga om en ockupation.
Herr talman! Mycket kort: Den första frågan, om vem som eftersträvar fred i området, får vi anledning att återkomma till i morgon under den biståndspolitiska debatten. Det är inte det dagens debatt skall handla om. Ni undviker hela tiden att ta upp syftet med denna skogsplantering — vad man vill uppnå med den, nämligen propaganda för sina egna syften. Det är klart att det irriterar Palestinaaraberna.

Herr talman! Jag vill meddela att jag på grund av resa utomlands inte inom föreskriven tid kan besvara interpellationen 1979/80:172 av Jens Eriksson om beredskapen för oljekatastrofer i haven, m.m. Efter överenskommelse kommer interpellationen att besvaras den 9 maj.
Herr talman! Jag vill meddela att jag på grund av tjänsteresor inte inom föreskriven tid kan besvara interpellationen av Bonnie Bernström om tryckning och försäljning av våldspornografiska skrifter. Efter överenskommelse med interpellanten avser jag att besvara interpellationen den 12 maj 1980.

Herr talman! Svante Lundkvist har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av freonutsläpp från Volvos fabrik i Umeå. Märta Fredrikson har frågat om regeringen avser att vidta åtgärder som begränsar industrins möjligheter att fritt släppa ut freongas i luften. Esse Petersson har frågat vilka riktlinjer som gäller för användningen av freongas och vilken inställning regeringen har till industrins användning och utsläpp av freongas samt om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att stoppa eller starkt begränsa alla utsläpp av freongas i naturen. Utsläpp av s.k. freoner medför skador på ozonskiktet, vilket kan leda till allvarliga negativa effekter på bl.a. människors hälsa samt på växtoch djurlivet. Mot bakgrund härav är det mycket angeläget att freonutsläppen Nr 131 minskas så långt det är möjligt. Måndagen den Regeringen beslutade i december 1977 att förbjuda användningen av 28 april 1980 freoner som drivgas i sprejförpackningar efter den 1 juli 1979. Samtidigt fick produktkontrollnämnden i uppdrag att följa användningen av freoner och ge förslag till ytterligare åtgärder som bör vidtas för att begränsa användningen av sådana ämnen. Nya uppgifter om effekterna på ozonskiktet av freon tyder på att problemet är större än vad man tidigare antog. Det är därför viktigt att gå vidare för att minska freonutsläppen på övriga användningsområden. Vi måste även verka internationellt för en minskning av utsläppen av dessa ämnen. För att de åtgärder som vidtas skall få avsedd effekt krävs breda internationella aktioner. Frågan om freonutsläppen har från svensk sida tagits upp i olika internationella sammanhang. Denna månad har dessa frågor diskuterats dels vid ett möte i Oslo, dels nu senast i Nairobi vid den åttonde sessionen med FN:s miljöstyrelse. När det gäller sådana industriella utsläpp av freon som behandlas i frågorna och interpellationen prövas dessa på vanligt sätt enligt miljöskyddslagen. Självfallet anser jag det viktigt att man även i samband med denna prövning noga överväger möjligheterna att minska utsläppen, t.ex. genom att använda andra ämnen, slutna system eller återvinning. När det gäller freonanvändningen vid Volvos fabrik i Umeå har, enligt vad jag har inhämtat, bolaget nu meddelat att man inte kommer att använda freon vid provtryckning av tankar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för ett i största allmänhet välvilligt svar, även om det på flera punkter är tämligen oklart. Tillfredsställande är att ledningen för Volvos fabrik i Umeå, efter det att frågan aktualiserats här i riksdagen, beslutat sig för att inte använda freon vid provtryckning av tankar. Men onekligen blir man förvånad när ifrågavarande företagsledning planerar användning av freongas i stor omfattning med dagliga utsläpp direkt i naturen som motsvarar förbrukningen av 8000 sprejflaskor. Om inte reaktionen från riksdagen hade kommit, så hade man tydligen varit beredd att använda freon i projekttestning av tankar och sedan släppa ut det direkt i naturen, trots att miljöriskerna i samband med freongasen är så betydande att man förbjudit användningen av gasen som drivmedel i sprejflaskor från den 1 juli 1979. Då är följdfrågan till jordbruksministern: Finns det fler industrier som bl.a. i syfte att testa produkter använder freon och som sedan släpper ut detta i naturen? Om så skulle vara fallet, i hur stor omfattning sker dessa freonutsläpp? Freonet används också i betydande mängder inom plastindustrin samt i kyloch frysanläggningar. Vid skrotning av gamla kyloch frysanläggningar sker direkta utsläpp av freonet i naturen i stället för återanvändning, som är helt möjlig men inte anses lönsam. Är jordbruksministern beredd att stoppa freonutsläppet i naturen vid skrotning av kyloch frysar, så att denna 107 verksamhet tvingas in i en återanvändningsprocess? Enligt svaret tycks jordbruksministern anse ”det mycket angeläget att freonutsläppen minskas så långt det är möjligt”. Vad menas med ”minskas så långt det är möjligt”? Går gränsen vid de redan förbjudna sprejflaskorna, eller vilka andra åtgärder av konkret natur har jordbruksministern vidtagit eller planerar att vidta? Användandet av freon öppet i naturen innebär betydande miljörisker för allt liv på jorden. Freon bryter ned det viktiga ozonskiktet, som skyddar mot den farliga ultravioletta strålningen. Ozonskiktet filtrerar solens ultravioletta strålar, som utan detta filtreringsskydd är starkt cancerframkallande. De senaste undersökningarna som gjorts av forskare i USA visar att det skyddande ozonskiktet kring jorden förstörs betydligt snabbare av freonutsläppen i naturen än vad som tidigare har kunnat förutses, kanske dubbelt så fort. Dels har Amerikanska vetenskapsakademin med säkrare metoder än tidigare studerat hur ozonskiktet kan komma att förändras i framtiden, dels har Amerikanska cancerinstitutet redovisat hur frekvensen av hudcancer kan öka över hela världen, om Vetenskapsakademins prognoser är riktiga. Om 1977 års produktion av freoner förutsätts vara konstant, beräknas nedbrytningen av ozonet i stratosfären bli 16,5 70. Detta skall jämföras med Vetenskapsakademins tidigare siffra 7 90, alltså inte ens hälften. Cancerinstitutets uppfattning är då att en så kraftig minskning av ozonet skulle öka hudcancerfrekvensen med 66 96. Om man förutsätter att freonutsläppen skulle minska med 25 20 på grund av vissa begränsningar, beräknas ozonskiktet ändå minska med 13 26. Detta är ett lägre värde, som ändå förutsätts ge en stegring av hudcancerfallen med 52 96. Mest intressant i dessa studier är att utgå från de beräkningar om framtidens freonproduktion som gjorts av USA:s naturvårdsverk, som förutser att ftreonerna kommer att öka med genomsnitt 7 70 per år. Vetenskapsakademin kalkylerar då med att detta alternativ i början av 2000-talet kommer att ha reducerat ozonskiktet med hela 56 90. Cancerinstitutet menar då att hudcancerfallen skulle stiga med 200-300 26. Detta är siffror som vittnar om en minst sagt skrämmande utvecklingstendens. Att freonproblemet mot bl.a. denna bakgrund aktualiseras i internationella sammanhang är bra. Mera intressant än konstaterandet i svaret att konferenserna i Oslo och Nairobi har ägt rum hade varit en redovisning av konferensresultatet i freonfrågan från de båda ”sittningarna”. Jag hoppas nu att statsrådet är beredd att i denna debatt redovisa det konkreta konferensresultatet i vad det gäller den fortsatta freonanvändningen och eventuella internationella begränsningar. Ett annat närbesläktat kolväte som används i gasform i cigarettändare har under senaste dagarna visat sig kunna få mycket tragiska konsekvenser. Låt mig citera ur en av dagens tidningar. Där står det bl.a. följande: En 15-årig flicka i Mölndal avled sedan hon sniffat gas avsedd för cigarettändare. Flickan och några kamrater deltog i en fest på fredagskvällen. Under festen sniffade man butangas. Det är en gas som förlamar andningsmuskulaturen. Flickan föll ihop medvetslös. Kamraterna trodde att de kunde hjälpa henne med frisk luft. Grannar som såg henne ligga livlös på Nr 131 gården kallade på ambulans. Alla räddningsförsök var fåfänga.” Måndagen den Är det rimligt att använda en sådan gas i cigarettändare — som ju kan 2g april 1980 användas av minderåriga — , då det kan bli sådana följder? Här finns det verkligen anledning för regeringen att göra en översyn. Slutligen, herr talman, vill jag sammanfatta de sex frågor av kompletterande natur som jag här har framställt till jordbruksministern: 1. Finns det fler industrier som bl.a. i syfte att testa produkter använder freon, som sedan släpps ut i naturen? 2. Om så skulle vara fallet, i hur stor omfattning sker då dessa freonutsläpp? 3. Är jordbruksministern beredd att stoppa freonutsläppen i naturen vid skrotning av kylskåp och frysar, så att denna verksamhet tvingas in i en återanvändningsprocess? 4. Vilka konkreta åtgärder har jordbruksministern vidtagit eller planerat att vidtaga, utöver sprejflaskeförbudet, vad det gäller att komma till rätta med freonutsläppen i naturen? 5. Kan jordbruksministern redovisa konkreta konferensresultat från Oslo och Nairobi angående den fortsatta freonanvändningen? 6. Ärjordbruksministern på förekommen anledning beredd att ta initiativ till en översyn av användningen av giftiga gaser som drivmedel i cigarettändare?